Herr talman! Får jag bara ställa en kort fråga till Sture Ericson med anledning av att han klandrade regeringens ekonomiska politik, som alltså skulle vara underlag för ett försämrat bistånd. Han anmärkte särskilt på devalveringarna. Är Sture Ericson emot de devalveringar som har företagits? Det har varit ett ganska stort mummel i de socialdemokratiska leden när de frågorna har förts på tal på sistone, inte minst efter Krister Wickmans klara omdöme om den goda verkan och nyttiga effekt som den senaste devalveringen hade. Sedan måste jag säga, herr talman, att man kan råka ut för olika omdömen. Sture Ericson sade att jag var nöjd och belåten när jag stod i talarstolen. En annan talare har förut här talat om vilt raseri. Jag får väl själv bestämma mig för vilken attityd jag intog.
Herr talman! Jag talade om enprocentsmålet. Vi har inte fört fram något krav på högre volym, men när man tittar på om enprocentsmålet har uppfyllts skall man inte nöja sig med att bara se på summorna här i Sverige. Man skall se efter vad pengarna är värda i mottagarländerna. Det var det mitt resonemang gick ut på. Det värdet har sänkts radikalt genom den usla ekonomiska politik som förts och som lett till sjunkande bruttonationalprodukt och genom de devalveringar som den nya regeringen har genomfört, som naturligtvis har lett till att den svenska kronans värde är mycket lägre i utlandet nu än för några år sedan. Det är ju den bas man beräknar 1 96 på som gör att värdet blir så mycket lägre än tidigare. Nu frågar herr Hernelius om jag är emot devalveringar. Jag är det inte i princip, men jag är givetvis mycket starkt emot att man för en ekonomisk politik som gör att man tvingas till devalveringar. Bl. a. herr Hernelius partiordförande har gjort tabbar som har påskyndat devalveringsprocessen. Hade man fört den ekonomiska politik som vi socialdemokrater har föreslagit här i riksdagen skulle läget i dag ha varit helt annorlunda, och 1 96 av vår bruttonationalprodukt skulle vara bra mycket mer värt i u-länderna än det är i dag. F. ö. har jag inte kritiserat herr Hernelius för att han var nöjd och belåten. Jag har inte heller anklagat herr Hernelius för högervridning. Det var herr Ullsten som jag anklagade för det, och det är herr Ullsten som borde känna ett visst obehag inför den nöjda och belåtna attityd som herr Hernelius har visat.
Herr talman! Jag fick ett svar. Herr Sture Ericson gillar i princip devalveringarna. Därmed faller en del av hans anklagelser mot regeringen. Vad tabbarna beträffar förefaller de vara mycket fördelade, men framför allt tycks arvet som den nya regeringen fick vara mycket entydigt.
Herr talman! Jag gillar inte i princip devalveringar, herr Hernelius. Jag sade att man i princip naturligtvis inte kan vara emot en viss metod att få balans i ekonomin. Men vad jag definitivt är emot är den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen har fört och som har framtvingat dessa devalveringar, som så radikalt har minskat biståndets reala värde i u-länderna. De fattiga miljonerna i u-länderna är bland dem som är hårdast drabbade av den ekonomiska politik som regeringen Fälldin har fört. Det var det mitt resonemang gick ut på.

Herr talman! Riktlinjerna för den svenska delen av det internationella utvecklingssamarbetet kommer att fastställas under innevarande år; de förslås i proposition 135. Årets debatt blir därför i någon mån avvaktande, i väntan på beslutet om u-landspolitikens framtida utformning. Trots de svårigheter vi har i fråga om utformningen, verkställandet och utvärderandet av u-landsbiståndet torde man, oavsett partitillhörighet, kunna konstatera att det svenska biståndet har varit av stor betydelse för utvecklingen i de länder som erhållit bistånd. När centern som första parti i riksdagen föreslog att biståndet skulle uppgå till I 26 av bruttonationalprodukten var det många som tvivlade på möjligheterna att uppnå ett sådant mål. Det tog mycket lång tid innan det socialdemokratiska partiet och regeringen, som Anna Lisa Lewén-Eliasson sade, 1968 äntligen gick med på att uppställa det målet. 1974, två år försenat, nådde vi dock upp till enprocentsmålet, trots att socialdemokraterna vid åtskilliga tillfällen visade tröghet med att höja anslaget. I år kan man konstatera att det, med untantag för förslag från enskilda motionärer, föreligger enighet om det totala biståndsbeloppet. De socialdemokratiska reservationerna till utskottets betänkande kan man beteckna som ett slags putterpolitik. I golfspelet finns det bland de olika klubborna en som används för små förflyttningar av bollen, och den kallas putter. Det är just sådant som socialdemokraterna gör. Några större riktlinjer för u-landspolitiken som skiljer sig från de av regeringen föreslagna finner man inte i de socialdemokratiska reservationerna. De har prutat på beloppet på något ställe och lagt till på ett annat. Det är kanske inte så konstigt, eftersom hela den socialdemokratiska politiken i oppositionsställning har kännetecknats av brist på alternativ och riktlinjer i stort. Sture Ericson har vissa anmärkningar på enprocentsbeloppet. Det är då märkligt att socialdemokraterna inte tagit något initiativ på den punkten. Det fanns ju möjligheter att föreslå i utskottsbetänkandet att man på något sätt skulle justera beloppet med hänsyn till devalveringen. Sture Ericson kom sedan in på ekonomisk politik och talade om hur det skulle ha varit om socialdemokraterna inte hade förlorat valet. Det är lätt att säga, men det var verkligen ingen lätt sak att ta hand om Sveriges ekonomi när denna överläts — det var närmast ett konkursbo som den nuvarande regeringen fick ta över som en följd av den tidigare socialdemokratiska politiken. Vi i centern har alltid arbetat efter bestämda mål när det gäller ulandspolitiken. Det första är solidariteten med de fattiga människorna i den tredje världen. Det är ett tillräckligt motiv för ett omfattande svenskt biståndsprogram. Det är en kristen och humanitär uppgift att inte endast tänka på egna fördelar utan i stället hjälpa nödlidande medmänniskor i andra delar av världen. Ytterligare ett skäl för biståndspolitiken är att den kan leda till en utveckling som minskar klyftorna mellan ioch u-länder. Därmed bidrar den till att minska spänningen i världen och till ökad säkerhet. Det är ju i så fall ett högst önskvärt mål. Som mål för de svenska insatserna har vi i centern satt att de skall bidra till resurstillväxt, till ekonomisk och social utjämning, till ekonomisk och politisk självständighet och till en demokratisk samhällsutveckling. Därjämte bör långvariga och allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i mottagarländer för svenskt bistånd föranleda omprövning av biståndet. En princip bör vara att svenskt bistånd i huvudsak bör gå till de fattiga länderna. Politiska favoriseringar av något land bör inte förekomma. U hjälpen bör alltid anpassas till resp. länders behov. Särskilt bör beaktas att jordbruk och småindustri ofta är väl lämpade för svenskt bistånd. Behandlingen av dessa två propositioner är bra. Det är mycket lämpligt att vi i dag behandlar anslagen, t.o.m. åtskilliga detaljer som kanske inte är så stora, och sedan får ytterligare en debatt om riktlinjerna, kanske för lång tid framåt, för hur det svenska u-landsbiståndet skall utgå. Både Anna Lisa Lewén-Eliassons och Bertil Måbrinks anmärkningar på den punkten tycker jag är felaktiga. Jag vill i stället tacka biståndsministern för att vi har fått denna form av behandling — den är mycket lämpligare och bättre än om allt hade slagits samman i en enda debatt. Tills vi har fått de nya riktlinjerna bör vi väl arbeta efter de tidigare. Tycker fru Lewén-Eliasson att den förra regeringen hade dragit upp så dåliga riktlinjer att det inte gick att arbeta efter dem i år? Sverige är ju ett litet land, och vi kan inte sprida vår u-hjälp alltför mycket.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 Biståndet till Cuba vill regeringen nu trappa ned, men i det fallet har socialdemokraterna inte ådagalagt någon logik alls utan föreslagit att ett avsevärt bidrag fortfarande skall utgå. De följer alltså inte vad de säger i reservationen. I den nya propositionen anges vilka riktlinjer som bör följas. Där står att den övervägande delen av det direkta biståndet skall koncentreras till programländer och att nya länder inte aktualiseras för långsiktiga samarbetsprogram såvida inte mycket starka skäl härför föreligger. Det kan inte råda så stor oenighet om att vi skall ta in Angola, Guinea-Bissau, Kap Verde och Mocambique — nog behöver de hjälp. Man kan inte till varje pris ge bistånd till olika länder, och Sverige har väl ändå varit ett föredöme i fråga om att ge bistånd på ett just sätt. Biståndet har till allra största delen varit obundet. Vi har tagit hänsyn till ländernas önskemål. Av det bistånd vi har lämnat har 98 96 givits i form av bidrag och inte lån. Biståndsministern deklarerade i ett tal den 12 oktober 1977 att under förutsättning av riksdagens godkännande skulle hela skulden på svenska utvecklingskrediter avskrivas för samtliga u-länder som hör till de minst utvecklade eller hårdast drabbade. Jag tycker det är en utmärkt deklaration. Vissa länder köper av tradition vissa varor. Jag tycker dock att vi inte bör gå så långt i fråga om att vara försynta att vi inte ens kan påpeka att det finns svenska varor som kan användas. Visst önskar vi att biståndet kunde vara helt obundet, men vi har vissa omständigheter att ta hänsyn till. Det finns andra länder — både socialistiska och icke socialistiska — som ger biståndet på ett helt annat sätt. De ger ofta en mycket stor del därav — ibland hela beloppet —-i form av bundet bistånd. Varor skall också köpas därifrån, så inte kan man klandra Sverige på den punkten, även om jag mycket väl kan dela Bertil Måbrinks uppfattning att det vore önskvärt att biståndet vore obundet. Centern har alltid hävdat att de fattiga länderna i första hand skall ha bistånd. Ungefär 90 26 av det svenska biståndet går nu till fattiga länder. Men man kan fråga sig om Cuba hör till de fattiga länderna med 860 dollar per capita i årsinkomst. Och jag skall säga några ord om Cuba. Det är glädjande att utvecklingen är god, som den har blivit i Cuba. Det är bara att hälsa med tillfredsställelse. Då kommer man fram till den ståndpunkten att man någon gång måste upphöra med ett bistånd därför att andra länder är fattigare och behöver pengarna bättre. Jag skall inte ta upp några politiska synpunkter i det fallet — det har vi diskuterat vid ett annat tillfälle. Det är ganska svåra frågor som hänger samman med u-landsbiståndet. Situationen kan förändras rätt mycket i ett land. Jag skall bara ta ett litet exempel. Många grupper arbetade för — och vi delade deras uppfattning — att Sverige inte skulle hjälpa till med vattenkraftsutbyggnaden i Cabora Bassa. I den situation som då förelåg var detta riktigt. Men i dag skulle naturligtvis Mocambique hälsa med tillfredsställelse om Sverige hade hjälpt till där. Det är alltid svårt att förutse utvecklingen, i synnerhet i länder med instabila förhållanden. Vi har från centerns sida sagt att orsaken till att vi skall avveckla biståndet till Cuba är att landet uppnått en sådan utveckling att det inte längre är befogat att ge bistånd. 1974 var årsinkomsten per capita i Cuba 690 dollar. 1975 hade den stigit till 800 dollar, medan den 1976 var uppe i 860 dollar. Det är en ganska god utveckling. Jag kan jämföra inkomsten i Cuba med inkomsterna i vissa andra länder. Här har man attackerat Indien, som har en årsinkomst på 150 dollar per capita. I Bangladesh, som vi också har talat om, är inkomsten 110 dollar per capita. I dessa länder är människorna verkligen fattiga. T. o. m. Sri Lanka ligger lågt med en årsinkomst per capita på 200 dollar. Jag skulle kunna nämna en hel del andra länder som ligger mycket lågt, t.ex. Tanzania som fortfarande inte ligger högre än på 180 dollar per capita och år. Detta skall alltså jämföras med 860 dollar för Cubas del. Tunisien, beträffande vilket land vi håller på att avveckla biståndet till, har lägre inkomst per capita än Cuba, nämligen 840 dollar. Så några ord om sockerpriserna. Först måste jag då fråga Anna Lisa Lewén Eliasson om hon anser att vi skall hissa bidragen upp och ned som en jojo i takt med växlingarna av produkter som landet säljer. Skall biståndet till Zambia påverkas av landets kopparförsäljning? Måste man inte se bidragen på längre sikt? Sockerpriserna i Cuba var mycket höga 1974 och 1975. De var då uppe i 310 öre per kg. Därefter har det emellertid varit en tämligen normal utveckling. Går jag så långt tillbaka som till 1970 var sockerpriset 50 öre, medan den senaste noteringen ligger på 100 öre per kg. Det är tämligen normalt. Priset har under ganska lång tid legat antingen något under 1 kr. eller något över. Det har alltså inte varit några större fluktuationer. Det finns därför ingen som helst anledning att i den här debatten hänvisa till sockerpriset. Det är rent felaktigt som det står i den socialdemokratiska reservationen om Cuba att utvecklingen varit ogynnsam och att den kubanska ekonomin under senare år i själva verket kraftigt försämrats till följd av det katastrofala prisfallet på socker samt stigande exportpriser. Jag har ju nyss påvisat att inkomsten per capita i Cuba har ökat, glädjande nog. Socialdemokraterna föreslår att 70 milj.kr. skall anslås till Cuba. Jag vet inte om Bertil Måbrink och hans parti kommer att stödja det förslaget. Man frågar sig var socialdemokraterna har fått det beloppet ifrån. Det var samma belopp som utgick tidigare för Cubas del. Har man då inte tagit hänsyn till inflationen och den svenska devalveringen utan bara yxat till ett belopp och sagt att det är lagom med 70 miljoner? Det anförs i varje fall ingen motivering för det beloppet. En annan fråga som man kan ställa till socialdemokraterna är: Hur kan ni yrka på att vi skall trappa ned biståndet till Tunisien, som ju har en lägre inkomst per capita än vad Cuba har? Om man ger till länder som har en tämligen hygglig inkomst blir ju följden att man minskar möjligheterna att ge bistånd till andra länder. Som ytterligare skäl för att inte ge något bistånd till Cuba kan man hänvisa till att Cuba har så god ekonomi att landet har möjligheter att skicka trupper till en mängd länder i Afrika. Ytterligare ett skäl är att landet självt ger uhjälp. Jag har alltså inte bedömt biståndet till Cuba med hänsyn till den politik som förs i landet, utan jag har bara sagt att de ekonomiska förhållandena har blivit bättre. Man frågor sig verkligen om det är av biståndsskäl som socialdemokraterna vill ge bistånd till Cuba. Eller är det så att man hyser en sådan politisk sympati för denna kommunistiska diktaturstat att det är av det skälet som man vill uppehålla ett obefogat bidrag? Herr talman! Det har här riktats anmärkningar mot Världsbanken. Det förvånar mig att Sture Ericson säger att vi bör ge ett mindre bidrag till IDA. Det är, som en framstående socialdemokratisk ledamot av denna kammare en gång sade, nämligen så att man från socialdemokratisk sida vill minska bidragen till de fattigaste av de fattiga. Visst kan man anmärka på Världsbanken. Jag kan instämma med både Bertil Måbrink och Sture Ericson när de säger att det finns många fel på den. Men får jag fråga om det t.ex. är fel, som det står i den rapport som kom i går, att Rumänien har fått 85 miljoner dollar för att finansiera produktionen av truckar, traktorer och andra stora redskap, att Jugoslavien har fått 80 miljoner dollar för att bygga huvudvägar och 100 miljoner för att modernisera järnvägarna? Är det något fel i det? Det finns väl ändå någonting i Världsbankens verksamhet som herrarna och damerna kan acceptera. Herr talman! De synpunkter som framförs i reservationerna är svagt motiverade. Man har, som jag sade inledningsvis, bedrivit ett slags putterpolitik. Därför, herr talman, vill jag sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Det är inte alltid så lätt att följa Torsten Bengtson i hans argumentation, men jag skall göra några plock ur den. Det är förunderligt att centerpartiet ofta säger att man har varit först ute med allting. Nu påstås det att centern var det första parti som yrkade på enprocentsmålet. Det är bara en sak som jag har förstått att Torsten Bengtson inte vill minnas, nämligen den här motionen om en rik flora av kärnkraftverk. Den har man glömt. På tal om putterpolitik vill jag fråga om Torsten Bengtson tror att befrielserörelserna i södra Afrika och länderna där nere betraktar våra initiativ för att förstärka biståndet med 50 milj.kr. som någon form av putterpolitik. Då tror jag att han bedrar sig. Jag betraktar det utrymme som kan finnas i en budget av denna karaktär, en budget som i hög grad är uppbunden flera år framöver, som markeringar. De markeringar som vi har gjort är att lägga märke till, både när det gäller att öka bistånd och att minska bistånd. Jag hade inte tänkt tala om Cuba, men måste ändå göra det. Det är inte fastlagt av riksdagen att vi bara skall samarbeta med de fattigaste länderna. Vi skall också se hur man når de utvecklingsmål som vi har varit överens om att sträva efter. Det är faktiskt få länder som uppfyller dessa utvecklingsmål på samma sätt som Cuba. Cuba för en mycket intressant utvecklingspolitik, och det finns all anledning att fullfölja det program som vi har påbörjat. Det går bl.a. ut på att understödja landets utbildningsväsende och dess möjligheter att bedriva forskning och sjukvård på högre nivå än man f. n. kan göra. Jag skall inte ge mig in på detta med sockerpriserna. Men jag vill påminna om att den frågan faktiskt var uppe till behandling i utskottet. Såvitt jag förstår fick jag stöd av experterna att de uppgifter som jag hade när jag ursprungligen skrev en reservation om detta i SIDA:s styrelse fortfarande gällde. Men jag har faktiskt för dagen inte kontrollerat om de fortfarande gäller. Det är också intressant att centern så hårt engagerar sig i den del av nästa proposition som handlar om industrialisering. Vi kan påvisa hur tveksam man har varit på den punkten tidigare. Jag vill inte kritisera centern för att man nu vill medverka till industrialisering, för det är någonting viktigt. Men det är underligt att man är så angelägen om att skynda fram så snabbt att vi inte hinner vända och vrida på frågan och undersöka om vi kan genomföra ett bistånd som är ändamålsenligt och i linje med våra biståndsmål. På den punkten har det förekommit många inlägg i det förgångna från centerhåll med kritisk hållning.
Herr talman! Torsten Bengtson sade att centern var först med att här i riksdagen kräva att enprocentsmålet skulle uppfyllas. Men det var vi socialdemokrater som uppfyllde det. Vad centern gjorde när man kom i regeringsställning var att föra en politik som mycket snabbt reducerade värdet av enprocentsbiståndet med flera hundra miljoner kronor. Denna realsänkning är ingen nyhet. Det står skrivet om den i SIDA:s petitaframställning, författad i augusti i fjol. Det finns t.o.m. en lättfattlig grafisk framställning av den. Nu frågar Torsten Bengtson varför vi socialdemokrater då inte föreslår ett högre bistånd. Ja, detta är oppositionens dilemma, att man tvingas utgå från den verklighet som regeringen skapar. Hade vi socialdemokrater själva haft regeringsmakten i vår hand, hade vi fört en annan ekonomisk politik, som lett till mindre prishöjningar, en annan investeringspolitik och en annan inkomstfördelning. Vi hade haft bättre balans i utrikesaffärerna, och vi hade knappast hamnat i ett läge som tvingat fram de stora devalveringarna. Den bruttonationalprodukt som vi nu skall beräkna enprocentsbiståndet på är mycket lägre, beräknat i utländsk valuta, än den hade varit med den politik vi socialdemokrater hade velat föra. Det svenska biståndet hade kunnat vara betydligt mer värt än det är i dag i u-länderna. I det läge som de borgerliga nu har skapat med jättelika underskott i affärerna med utlandet har vi inte ansett det möjligt att gå ut med några höjda anslagskrav. Torsten Bengtson frågade mig om jag ansåg det vara fel att Världsbanken gav lån till Rumänien på 85 miljoner dollar och till Jugoslavien på något hundratal miljoner dollar. För det första tror jag inte att det är fråga om IDA lån. Det är ju IDA vi ger bidrag till. Där har nog Torsten Bengtson drabbats av någon förvirring i rapporteringen. För det andra tycker jag faktiskt inte att detta är riktigt bra. Dessa pengar skulle kunna komma till mycket större nytta i mer utpräglade u-länder än Rumänien och Jugoslavien.

Herr talman! Först vill jag konstatera att förste vice talmannen uppenbarligen har börjat spela golf. Det kanske inte skulle vara så dumt om Torsten Bengtson fortsatte med puttern. É Torsten Bengtson säger att de fattigaste måste få hjälpen och att man inte bör göra några politiska bedömningar av mottagarländerna. Men vi har ändå vissa mål för biståndsverksamheten. De målen är politiska. Vi måste rimligen ge biståndet till länder där målet med vårt bistånd kan tänkas bli förverkligat och inte till länder där biståndspengarna försvinner i fickorna på centrala och lokala administratörer eller används för att berika dessa länders borgerskap. I mitt inledningsanförande ställde jag en fråga till Torsten Bengtson. Regering och riksdag har fastlagt vissa målsättningar för u-hjälpen. Biståndet skall bidra till social och ekonomisk utjämning i mottagarländerna, medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning och främja u-ländernas politiska och ekonomiska oberoende. RRV:s studier av Indien och SIDA:s mycket utförliga landanalys av Bangladesh kan väl inte ha undgått Torsten Bengtson. Där lämnas förfärande uppgifter, som visar att de svenska biståndspengarna till dessa länder inte har kommit de fattiga till del.

Kan det vara möjligt att vi skall använda biståndsmedel på detta sätt? Jag har frågat Torsten Bengtson om han biträder de målsättningar som finns. Om svaret är ja, vad har Torsten Bengtson då för kommentar till RRV:s rapport och landanalysen av Bangladesh?

Herr talman! Vem som förde fram förslaget om enprocentsmålet behöver vi inte diskutera. Det är bara att läsa i riksdagstrycket, för där finns det. Det var Indien som förde fram förslaget i FN, och det var en känd man i sådana sammanhang som förde fram det i Sveriges riksdag, nämligen professor Sten Wahlund. Sture Ericson talar om att det var ”vi socialdemokrater”, som genomförde förslaget. Ja, mycket fördröjt blev det genomfört. Det skulle ha varit genomfört 1971/72, men det blev först 1974. Ni gjorde inte den jämna höjning som riksdagen hade förutsatt — det är lätt att konstatera att det är så det har gått till. Sture Ericson återfaller alltid på att hade vi haft en socialdemokratisk regering så hade det varit så och så. Ja, det kan man ju drömma om, men realiteter har det ingenting att göra med. När man talar om att den nuvarande regeringens affärer med andra länder är dåliga, så ber jag er observera att vårt land redan under den socialdemokratiska regeringens tid hade lånat mellan 20 och 25 miljarder kronor från andra länder. Den verksamheten var således redan påbörjad. Så vill jag bara säga till Sture Ericson att lånen till Rumänien och Jugoslavien inte kan utgå som IDA-lån. Det förstår var och en, för dessa länder tillhör inte den grupp för vilken detta är möjligt, utan det var från Världsbanken. Det var det jag frågade om. Sedan förstår jag när Anna Lisa Lewén-Eliasson talar om socialdemokratiska markeringar. Det understryker vad jag sade. Som markeringar kan jag godta förslagen, men de innebär inga större ändringar. De är just markeringar på vissa punkter som socialdemokratin har velat göra. Det är viktigt att nå de uppsatta målen för u-landshjälpen, sade Anna Lisa Lewén-Eliasson. Det var en intressant upplysning. Menar då Anna Lisa Lewén-Eliasson att vi skall fortsätta att ge u-hjälp till länder där inkomsten ligger vid bortåt 1000 dollar per capita? Är det så det skall bli från socialdemokraternas sida med u-hjälpen i fortsättningen? Sockerpriserna hade Anna Lisa Lewén-Eliasson inte tillgång till. Jag har dem, och jag kan visa på råsockerpriserna, som med undantag av ett par år varit någorlunda jämna, så det behöver inte råda någon tvekan på den punkten. Bertil Måbrink sade att vi skulle också ta politiska hänsyn. Jag angav ju klara riktlinjer om att en demokratisk utveckling osv. också skulle beaktas. Det kan visst ske hänsynstaganden som medför förändringar. Jag anförde ju också mänskliga rättigheter och sådant. Sedan ett par ord om Bangladesh. Säkert finns det mycket som är felaktigt där. Men, Bertil Måbrink, människor svälter svårt i Bangladesh, och kan man ge dem någonting att äta så skall man också göra det, även om de råkar bo i ett land där regimen många gånger handlar felaktigt.
Herr talman! Eftersom andra talare från socialdemokratiskt håll kommer att beröra Cuba och också tala om sockerpriserna, så tror jag att jag spar det ämnet. Men jag vill säga att det måste stå klart för Torsten Bengtson att det kan finnas goda skäl för Sverige att ha ett utvecklingssamarbete med olika länder som inte ligger alldeles längst ner på inkomstskalan. Att vi en gång i världen valde att börja ett samarbete med Cuba hade politiska skäl. Det finns naturligtvis fortfarande en del sådana aspekter. Men framför allt skulle jag vilja säga att det har utvecklats intresse för ett land som driver en utvecklingspolitik som kommer alla människor till godo. Det finns länder — en del av dem har nämnts som exempel — där percapitainkomsten visserligen är oerhört låg och som av det skälet bör ha stöd men där man samtidigt kan registrera en ekonomisk utveckling som kommer endast en liten grupp, en elit, till godo. Dessa länder förmår inte, hur förträffliga de än är i övrigt, att få utvecklingen att omfatta de stora massorna. Det är ju massornas situation som utvecklingssamarbetet ändå går ut på att förändra. Det har man lyckats med i Cuba. Jag håller på att det är intressant att fortsätta ett samarbete med detta land.
Herr talman! Torsten Bengtson förefaller vara helt obekymrad över att vi har fått sänkt bruttonationalprodukt och att kronans värde har sjunkit med 15 96 internationellt, vilket har fått till resultat att värdet på vårt internationella bistånd i u-länderna minskat med flera hundra miljoner kronor. Om nu Torsten Bengtson är obekymrad över detta, varför tar han då inte upp de resonemang som på längre sikt kanske är långt allvarligare, de som gäller kvalitetsförsämringen. Genom regeringens inriktning av vårt bilaterala bistånd får vi inte de utvecklingsresultat som skulle vara möjliga med ett annat val av samarbetspartner. Det går även att ta upp det överdimensione rade bidraget till Världsbankens IDA, som gör att vi varje år förlorar ett hundratal milj.kr., vilka alternativt skulle ha kunnat satsas på projekt som bättre svarar mot de mål som uppställts för vårt bistånd. Det framgår av biståndspolitiska utredningen, som en del centerpartister skrivit på. Genom att börja ge bistånd till svenska företags investeringar tar regeringen ett steg mot kvalitetsförsämring av biståndet. Den sistnämnda åtgärden ger så låg kvalitet, att det enligt de normer som uppställts i OECD:s biståndskommitté DAC inte ens får rubriceras som bistånd. Jag kan inte uppfatta Torsten Bengtsons inlägg här i dag på annat sätt än att han är minst lika nöjd som herr Hernelius är med den högervridning av biståndspolitiken som vi fått uppleva.

Herr talman! Jag sade inte att biståndspolitiken skulle vara opolitisk. Jag sade tvärtom. Jag anklagade Torsten Bengtson för att försöka göra den opolitisk. Jag sade att vi har uppställt vissa mål för biståndsverksamheten och de är politiska. Jag frågade om Torsten Bengtson ansluter sig till de målsättningar som regering och riksdag har ställt upp. Jag fick dock inget svar på den frågan. När jag tog upp förhållandena i Indien och Bangladesh — jag kan ta upp Sri Lanka och Pakistan också — svarade han: Men om de fattiga ändå får en del av de många hundra miljonerna, skall vi väl vara nöjda och glada. Det är inte svar på min fråga. Om Torsten Bengtson är överens med oss om målsättningarna, förklara i så fall för mig och kammaren och dem som befinner sig utanför kammaren om dessa målsättningar uppfylls i Bangladesh och Indien. Man får ju akta sig för att säga att vi bara skall ge till de fattigaste länderna, för det finns ytterligare en viktig sak, Torsten Bengtson, nämligen att biståndet måste nå ut till de fattigaste i de här länderna. Det är vad vi är överens om. Men biståndet kommer aldrig fram till dem i dessa länder. Jag efterlyser fortfarande ett svar av Torsten Bengtson om hur han ser på RRV:s studium av Indien och landanalysen av Bangladesh. Anser Torsten Bengtson att den utveckling som presenterats i dessa två studier står i överensstämmelse med de målsättningar som Torsten Bengtson varit med om att fastställa här i riksdagen? Tycker Torsten Bengtson att vi i praktisk handling skall leva upp till dessa målsättningar eller skall det bara vara en pappersprodukt som vi fullständigt struntar i och som vi över huvud taget inte skall diskutera? Herr Bengtson kanske tycker att det står på papperet och att vi kan tala om det men att vi i praktiken inte skall tillämpa det. Jag tycker att det är en mycket viktig bit när vi i dag talar om biståndspolitiken och i framtiden. Det är en oerhört avgörande och väsentlig fråga.

Herr talman! Om man inte får det svar man vill ha är det klart att man kan hålla på och upprepa sig och säga att man inget svar har fått. Det är ungefär vad Bertil Måbrink gör. Jag har avgivit ett svar, men så är han inte nöjd med detta utan säger om igen att han inte fått något svar. Nej, i så fall blir det aldrig något svar, för det blir inte det svar som Bertil Måbrink vill ha. Jag tror dock att jag flera gånger har betygat att jag står bakom de bedömningar som finns, nämligen att man skall medverka till en social och demokratisk utveckling med mänskliga rättigheter och att man måste reagera om de kränks. Bertil Måbrink nämnde något om att biståndet bara skulle vara något på papperet. Nej, jag kan inte inse att ett bistånd på närmare 4 miljarder, varom det till största delen är mycket stor enighet, bara skulle vara en hjälp på papperet. Det är en högst väsentlig insats. Anna Lisa Lewén-Eliasson säger att det kan finnas skäl för att också de som inte har de lägsta inkomsterna kan få hjälp. Ja visst, men det är svårare att uppbringa skäl för att ge u-hjälp till ett land med en inkomst per capita om 860 dollar. Om socialdemokraterna vill sätta gränsen för beviljande av u-hjälp i närheten av tusendollarsstrecket per capita, är det en helt ny politik som de tänker sig att börja tillämpa. Då anser jag att det inte längre är fråga om biståndspolitik utan att det måste finnas andra motiv än biståndspolitiska för förslagen. Sture Ericson sade att jag var obekymrad över det ekonomiska läget. Nej, vi fick i oktober 1976 ett mycket stort bekymmer för det ekonomiska läget som den nuvarande regeringen fick överta från socialdemokraterna. Jag kan ändå vara ganska belåten med att regeringen nått avsevärda och goda resultat, som i dag alltmer börjar göra sig märkbara. Bara dagens rapport om prisutvecklingen, som för Sverige uppvisar bara 0,2 26 prishöjningar medan OECD i övrigt har fått stora ökningar, visar att vi börjar nå resultat. Jag är inte obekymrad om det ekonomiska läget. Det påstående om högerpolitik i denna fråga som Sture Ericson ständigt upprepar är litet svårt att begripa. Det får väl mera anses höra till det retoriska planet än till de realiteter som bör behandlas i denna debatt. Det finns ingen större anledning att ta upp det. Jag har redan i början av mitt anförande deklarerat vilka riktlinjer centern har arbetat efter hela tiden. Jag tror mig också kunna säga att det i fortsättningen blir så att regeringen kommer att arbeta efter de riktlinjer som jag angivit här i dag. Vi får tillfälle att diskutera detta då vi skall dra upp de stora riktlinjerna för u-landspolitiken i fortsättningen. Jag tror att det är mycket svårt för oppositionen att göra några väsentliga anmärkningar mot det som föreslagits från regeringspartiernas sida.

Herr talman! Först några ord till Anna Lisa Lewén-Eliasson. Hon tog upp ett par frågor som vi senare får tillfälle att återkomma till i riksdagen, nämligen multibibiståndet, de särskilda programmen och industribiståndet. Beträffande multibibiståndet och de särskilda programmen vill jag till fru Lewén-Eliasson säga följande. En utredning har gjorts gemensamt av SIDA och UD, och den har redovisats i SIDA:s styrelse, där fru Eliasson var med. Den skrivelse som SIDA riktade till regeringen med anledning härav finns omnämnd i princippropositionen, nr 135, som riksdagen skall behandla senare i vår. Vi i majoriteten kan inte finna något skäl till att Sverige inte skulle utnyttja de samarbetsmöjligheter som finns med de internationella organisationerna. Varför skulle vi inte ge dem resurser till arbete på områden som är väsentliga för u-ländernas utveckling men där dessa i dag inte har eller inte har tillräckligt med resurser? Vi vet alla hur epokgörande insatser Sverige en gång i tiden gjorde och ännu gör på hälsovårdens och familjeplaneringens område. Det skedde med hjälp av dessa anslag. Det finns också många andra viktiga områden att nämna i detta sammanhang. Jag tänker på utvecklingen inom kvinnoområdet, bl.a. stödet till kvinnoutbildning. Liksom SIDA tycker regeringen att dessa insatser utgör ett väsentligt komplement till den bilaterala svenska satsningen. Det är inte fråga om att bakvägen luckra upp koncentrationsprincipen och placera ut bilaterala insatser litet här och var på jordklotet, vilket fru Eliasson i en skräckskildring utmålade. Ifrågavarande anslag avser också det bredare samarbetet på detta område. Vi har med vissa länder satt i gång ett samarbete, som ännu befinner sig i en experimentoch försöksperiod, och då gäller det att ha en viss rörelsefrihet. Vi tycker att de 50 milj.kr. som regeringen föreslagit som en högsta gräns för detta ändamål är en lämplig ram. Det gäller att inte göra denna alltför snäv. Vad beträffar industrifonden vill jag i dag bara säga att vad det gäller för Sverige är att i enlighet med u-ländernas önskemål skaffa ett nytt instrument i samarbetet med våra mottagarländer. Syftet med detta instrument är att hjälpa u-länderna att få i gång industrier i enlighet med deras egna planer, prioriteringar och behov, så att vi också bättre kan utnyttja de kunskaper och andra resurser som vi vet att svenskt näringsliv besitter. Det tycker jag och majoriteten är från biståndspolitisk och u-landspolitisk synpunkt mycket angeläget. Sture Ericson ondgör sig över att den ekonomiska politiken i Sverige har medfört att det reala värdet av biståndet liksom annat, som mäts i svenska kronor, har sjunkit. Menar han något allvar med den kritiken, så att han vill göra något åt förhållandet, skulle han yrka på högre anslag, men det har vi inte hört någonting om. Däremot hälsar jag med tillfredsställelse att socialdemokraterna har blivit litet mer frimodiga när det gäller just volymmålet. Jag kommer ihåg vilken uppförsbacke det var i biståndspolitiska utredningen när man diskuterade om ordet ”etappmål” skulle få användas. Det fick man inte göra i utredningen, utan det talas nu där i stället om enprocentsmålet som en miniminivå. Sedan regeringsdeklarationen återigen hade spikat fast att enprocentsmålet bara var ett etappmål har alla anslutit sig till det, och det är bra. Jag tycker också att det är bra med hänsyn till vad som står i den nya princippropositionen, där det är klart utsagt att en strävan skall vara att öka biståndets andel av våra samlade resurser. I det bruttonationalprodukttänkande som under tidigare årtionden domi nerade utvecklingsdebatten vägde den rike 50 gånger så tungt som den fattige, eftersom det där fästes större vikt vid vad som hände med den rike än med den fattige. Det var naturligtvis fel, inte minst med hänsyn till utvecklingsproblemens natur. Ty varför bekymrar vi oss över huvud taget om utvecklingen? Jo, därför att vi bekymrar oss om de fattiga. Ändamålet med utveckling och bistånd bör vara att minska fattigdomen och, om möjligt, eliminera den. I varje rationell utvecklingsanalys bör därför den fattige i stället anses 50 gånger mer viktig än den rike. Sverige är ett av de givarländer som försökt följa denna princip. 90 96 av det direkt landinriktade biståndet går till de mycket fattiga länderna — en ökning med 5 96 i förhållande till fördelningen under den socialdemokratiska regeringstiden. I princip råder politisk enighet om denna inriktning, och vi har i biståndspolitiska utredningen uttryckt det på följande sätt: ”Det svenska biståndet måste inriktas på ett samarbete som innebär ett direkt angrepp på fattigdomen och dess orsaker. Det skall nå ut till de fattigaste och mest eftersatta grupperna.” När man ser till förverkligandet av den idén upptäcker man att det finns en del meningsskiljaktigheter mellan regering och opposition. En slutsats som vi i majoriteten dragit är att till länder som i ett längre tidsperspektiv fått en påtaglig förbättring av sin ekonomi bör biståndet avtrappas. Detta gäller Cuba och Tunisien, som enligt Världsbankens beräkningar båda år 1976 hade ungefär 850 dollar i medelinkomst per invånare. Det är nu tid att i de fallen avveckla det rena biståndet och i stället inrikta sig på att utveckla ett bredare samarbete, präglat av större ömsesidighet. Utskottet säger klart ut att för Cuba skall biståndsinslaget vara avslutat i och med 1979/80 — men socialdemokraterna vill uppenbarligen av politiska skäl att Cuba skall få utgöra ett undantag från regeln, eftersom de vill höja anslaget, t.o.m. fördubbla det, till 70 milj.kr. för det kommande budgetåret. Ändå utgör, som det här har sagts, den kubanska biståndsverksamheten i andra länder en indikation på ökade resurser som Cuba har i dag. Jag har haft förmånen att besöka Cuba ett par gånger — nämligen år 1970 och i slutet av 1976 — och jag vill säga att mitt mycket klara intryck vid en jämförelse mellan de två besöken var att Cuba gjort betydande ekonomiska framsteg. Det fanns enligt min mening klara skäl för Sverige att gå in och hjälpa Cuba vid den tidpunkt då riksdagen så beslöt. Cuba bojkottades ju då, och det är ett faktum att knappast några andra länder eller internationella organisationer gav något bistånd till Cuba vid denna tidpunkt. Denna inställning har vi hjälpt till att luckra upp. Men den ekonomiska utveckling som skett, och som är otvetydig, var också ett gott skäl när riksdagen år 1976 beslöt att en nedtrappning skulle ske. Den nedtrappningen bör ta sig ordnade och planerade former, och det är därför som vi efter riksdagsbeslutet inriktat oss på en nedtrappning under en treårsperiod. Biståndet skall ju inte betraktas som en kran, som man bara efter det politiska stämningsläget kan skruva av eller på — nej, både ökningar och minskningar måste planeras i samråd med mottagarlandet! Det kan inte vara i givarlandets intresse att en period av biståndssamarbete avslutas abrupt, med uppförstorade politiska meningsmotsättningar och utrikespolitiska förvecklingar; det som skulle vara något positivt har i så fall vänts i något negativt. Fattigdomsskälet har däremot använts av socialdemokraterna för att neka Kenya en ökning av anslaget vilken motsvarar ungefär inflationen. Då skall man ha i minnet att Kenya bara har en medelinkomst på 240 dollar per capita, alltså långt under Cubas och Tunisiens. Vårt bistånd till Kenya inriktas främst på landsbygdens utveckling, vattenförsörjning, landsbygdshälsovård, familjeplanering och jordbruksutveckling. Det skulle främst drabba de fattiga grupperna på landsbygden om vi skulle följa socialdemokraternas förslag, och sådana konsekvenser är vi inte beredda att ta. Vi tycker att deras förslag på den här punkten är ogenomtänkta och alls inte hänger samman med deras resonemang om Cuba. I den budget som nu föreläggs riksdagen fortsätts och förstärks satsningen på de fattiga u-länderna. Majoriteten av mottagarländerna tillhör denna grupp. I satsningen ingår också den skuldavskrivning till de fattigaste uländerna som har annonserats och som regeringen nu begär att riksdagen skall bekräfta. Till satsningen på de fattiga länderna hör även vårt stöd till IDA, den Internationella utvecklingsfonden, där vårt anslag nu uppgår till 413 milj.kr. per år. Jag vill bara säga att något alternativ till IDA inte skymtar i dag. Visst vore det bra om andra länder ökade sina bidrag till FN:s kapitalutvecklingsfond, men realistiskt sett kan denna fond aldrig förväntas ersätta IDA. Jag vill också betona att ett utmärkande drag i IDA:s verksamhet under senare år har varit just en strävan att öka stödet till de fattigaste befolkningsgrupperna. Om den här inriktningen på att angripa fattigdomen och dess orsaker är det lätt att hålla med; det är svårare — som det också har sagts i talarstolen — att i praktiken verkställa den inriktningen. Det gäller de ”mjuka” länderna, bl.a. Bangladesh och Indien, med sin massfattigdom, och det gäller många av våra afrikanska mottagarländer, även om utgångspunkten där väsentligt är en annan. Prioriteringen av eftersatta grupper i landets utvecklingspolitik kanske inte är tillräckligt klar, eller man kan där ha en ytterst bristfällig administration, illa fungerande kommunikationer eller över huvud taget sakna utvecklingsplan. Jag kan här nämna exempel på sådana länder: Kenya, Angola, Etiopien — och andra också för den delen. Vi vet att det är svårt att bistå de socialt utstötta och underprivilegierade i vårt eget samhälle. Detsamma gäller u-länderna. Hur kan man göra nomaderna i torkdrabbade områden i Kenya eller Etiopien mer produktiva? Vilka insatser kan hjälpa landsbygdens fattiga i Bangladesh, främst då de jordlösa, som ökar så snabbt i antal? Vilken struktur, vilket system, vilket sätt behövs för att öka jordbrukets produktivitet och samtidigt ge sysselsättning åt så många som möjligt på landsbygden? Frågorna är många, men de goda och praktiskt genomförbara lösningarna är svårfunna och resurserna för att genomföra dem likaså. En av de praktiska slutsatser jag tror att man måste dra är att insatserna måste täcka en relativt vid sektor och att definitionen av begreppet ”de fattiga” inte får göras alltför snäv. På landsbygden berör ju fattigdomen i regel mycket stora befolkningsgrupper, småjordbrukarna inte minst.

Därigenom kan man få i gång en omfattande ekonomisk och social utveckling, som ger helt andra och nya utkomtsmöjligheter för stora grupper av fattiga människor. Med denna inriktning menar jag att man kan nå resultat också i Bangladesh och Indien samt i rader av afrikanska länder. Men det är klart att det är angeläget att mottagarlandets regering är intresserad av att lyfta fram de eftersatta gruppernas problem. Vi har på svensk sida sett att en otillräcklig vilja att reformera ägandeeller inkomststrukturen på landsbygden försvårar sådana biståndsinsatser, och det tycker jag också skall klart sägas. Det är viktigt att peka på möjligheten till insatser via frivilligorganisationer. Genom dem kan man nå direkt ut till fattiga och eftersatta grupper. Detta är en väsentlig orsak till den ökade satsningen på stöd till frivilligorganisationernas verksamhet; i år höjs anslaget från 70 till 90 milj.kr. Eftersom administrationskostnaderna ofta är låga blir utdelningen stor på varje krona. På tal om de svårigheter vi möter i mottagarländerna vill jag säga några ord om Etiopien och Vietnam. I detta avseende har hela utskottet enats om skrivningarna — frånsett ett särskilt yttrande om Vietnam av moderaterna. I fråga om Etiopien uttrycker utskottet allvarlig oro över det flagranta åsidosättandet av de mänskliga rättigheterna — och de senaste rapporterna vittnar ingalunda om att dödandet och terrorn upphört. Man pekar på de svårigheter som konflikten mellan Somalia och Etiopien samt striderna i Eritrea skapar. Dessa uttryck för ängslan inför vad som skall hända i Etiopien — som är osedvanligt starka för att stå i ett utskottsbetänkande — har inte nu lett utskottet till att förorda ett avbrytande av det svenska biståndet. När det gäller Vietnam är det Bai Bang som står i förgrunden. Det slås fast att Sverige bundit sig för att medverka till att projektet slutförs, och utskottet utgår ifrån att regeringen i vanlig ordning redovisar vilka ytterligare medel som från svensk sida avses bli ställda till förfogande för projektet. Kostnadsfördyringarna och förseningarna är besvärande och beklagliga. I skärningen mellan två ekonomiska system och två olika beslutsystem har en del av dessa svårigheter visat sig vara ofrånkomliga; det gäller nu att söka begränsa dem och dra lärdomar för framtiden. Jag tror det är viktigt för medborgarna i Sverige att ha klart för sig att det är vietnameserna som till slut får betala fördyringarna — eftersom det inte är så att fördyringarna lett till ökade biståndsanslag för Vietnam, utan tvärtom så att andra biståndsinsatser får maka åt sig, då det blir trängre inom den ram som svenska riksdagen uppsatt för biståndet till Vietnam. En speciell profil i regeringens förslag är satsningen på det fria Afrikas utposter i södra Afrika och på befrielsen av de områden som i dag styrs av vita minoritetsregimer. I budgeten får frontstaterna sammanlagt 635 milj.kr., en ökning med 85 milj.kr. jämfört med anslaget i år. Tanzania, Mogambique och Zambia får de största höjningarna. Stödet till flyktingar och befrielserörelser går också upp — från 60 till 85 milj.kr. — efter att under innevarande år ha fördubblats. Det medger större långsiktighet och större insatser i Zimbabwe och Namibia, speciellt inför perspektivet att dessa områden kan gå mot självständighet inom kort. Detta är helt andra belopp än de vi rörde oss med under den socialdemokratiska regeringen. Jag kommer ihåg hur svårt det var i början att hos den dåvarande regeringen få gehör för rejäla satsningar på den frontstat som då fick göra de största uppoffringarna, nämligen Zambia. Jag minns att stödet till befrielserörelserna i Zimbabwe, Namibia och Sydafrika fick räknas i tiotusentals kronor — inte i miljoner som i dag. ZAPU-ledaren Joshua Nkomo hade märkvärdigt svårt att få stöd, medan ett relativt större belopp gick till dåtida ZANU, ledd av Sithole, som nu gör upp med Smith i den s.k. inre lösningen. Höjningar avvisades som orealistiska. Man kan säga att intresset för att höja anslagen till södra Afrika hos de svenska socialdemokraterna märkbart ökat sedan man hamnade i opposition. Det gäller också i år, när man framlägger ett överbud i fråga om anslagen till Angola, Mogambique och Botswana, liksom till befrielserörelserna. Eftersom regeringen är beredd att till katastrofoch flyktingändamål i södra Afrika använda katastrofmedel, om det skulle behövas, är det egentligen bara fråga om att socialdemokraterna har flyttat pengarna från ett anslag till ett annat. I verkligheten är det behovens omfattning i södra Afrika som i hög grad kommer att avgöra insatsernas storlek. Detta utsägs också klart av utskottet, t.ex. beträffande Mocambique och Botswana. Mot den här bakgrunden är det viktiga i Sveriges södra Afrika-politik den breda politiska enighet som nu råder om att öka biståndsinsatserna och att ta till vara realistiska öppningar för långsiktiga och humanitära insatser. Det är sant, herr talman, att vi inte skall överdriva vår roll i världen. Men vi skall inte heller underskatta den moraliska kraft våra ord och handlingar kan få. Jag tror att detta i hög grad gäller södra Afrika. Våra insatser för frigörelsen i södra Afrika spelar en viktig roll. Vi var i vårt land först med att humanitärt stödja befrielserörelserna i södra Afrika med anslag via statsbudgeten. Andra länder har nu följt efter — Danmark, Norge, Finland och Holland. Inom FN och dess fackorgan har liknande bistånd kommit i gång — ofta på svenskt initiativ. Alla dessa insatser kan mycket väl ha bidragit till att göra den förhandlingssituation möjlig som nu tycks vara inom räckhåll i Namibia och möjligen i Zimbabwe. Inte ens de som i dag litar till vapen tycks utesluta att förhandlingar i ett visst skede är möjliga när det gäller att åstadkomma en förändring.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
Herr talman! Jag skall anstränga mig att inte ta så mycket mera tid i anspråk i den här debatten, men jag vill ändå bemöta herr Wirmark. Först vill jag markera att jag inte har uttryckt någon motvilja mot att diskutera — och genomföra — någon typ av industristöd. Det är inte det det gäller, utan det är fråga om hur det skall ske och när vi skall ta tid för att diskutera detta. Herr Wirmarks inlägg om olika problem i biståndspolitiken är i och för sig i långa stycken mycket intressant. Det har visat att vi behöver använda mycken tid i utskottet för att tränga in i de problemen. Herr Wirmark och jag har haft många tillfällen att diskutera dem med varandra i olika sammanhang. Men nu är det ju andra i riksdagen som skall tränga in i problemen. Jag gör den gissningen att det kommer att bli väldigt litet tid för det. Vad vi nu kommer att få lov att använda tid på är en helt annan fråga, som är dåligt förberedd, och det är det jag tycker är besvärande. I fråga om de särskilda programmen är det rimligt att vi skall stödja sådana program som är anknutna till FN-organen. Men skall vi nå framgång, så måste vi göra intensiva, koncentrerade attacker mot ett begränsat antal problemområden. Det är därför vi har vunnit framgång när det gäller kvinnoprogram, familjeplanering o. d. Om vi nu'skall arbeta över vida fält, i olika små sammanhang — seminarier här, möten där, etc. — så kommer vi att splittra de krafter vi har. Dessutom blir det omöjligt att avläsa effekten av sådan verksamhet. Vi skall inte försöka dirigera FN-systemet med små anslag här och där. Jag tycker alltså att det är beklagligt att vi inte har fått diskutera detta. Nu säger David Wirmark att detta omnämns i proposition 135. Ja, det är precis vad jag har försökt säga här i dag. Det omnämns i proposition 135, men det är i dag vi ställer stora pengar till förfogande — innan vi har diskuterat hur de skall användas. Till sist vill jag i fråga om södra Afrika verkligen säga att vi från socialdemokratiskt håll inte har någon anledning att profilera oss i förhållandet till folkpartiet i det avseendet. Vi är tillfredsställda med att folkpartiet och regeringen numera ställer upp, eftersom det är en ytterst viktig fråga. Våra förslag är inte överbud. Vi har med hänsyn till biståndsramen gjort en avvägning och bestämt var vi vill placera pengarna. Därvid har vi funnit att det går att frigöra 50 milj.kr. på andra anslag, och dessa pengar har vi reserverat för södra Afrika. Det tycker jag man kan ha respekt för, varför jag vidhåller min åsikt.
Herr talman! David Wirmark konstaterade att den ekonomiska politiken sänkt realvärdet på biståndet med flera hundra miljoner. Sedan sade han att om vi socialdemokrater nu menar allvar med kritiken bör vi göra någonting åt saken. Men det är ju de borgerliga som för den ekonomiska politiken, och det är ju den borgerliga politiken som lett till en sjunkande nationalprodukt och stora devalveringar. Vi har hela tiden föreslagit en annan ekonomisk politik. Det har jag f. ö. redan debatterat med Torsten Bengtson och Allan Hernelius. Vår ekonomiska politik skulle ha lett till ett annat realvärde på vårt bistånd till u-länderna. Att i det eländiga läge som vi nu har hamnat föreslå ytterligare flera hundra miljoner kronor vore inte ansvarsfull ekonomisk politik, detta bl.a. med hänsyn till våra stora underskott i förhållande till utlandet. Vi måste alltså få en annan ekonomisk politik för att realvärdet av vårt bistånd på nytt skall kunna växa på det sätt som vi tidigare tänkte oss. Sedan försvarade David Wirmark det oproportionerligt höga IDA anslaget och försvarar därmed också den lägre kvalitet på det svenska biståndet som blir en följd härav. Men han har ju själv suttit i den biståndspolitiska utredningen och varit frän i sin kritik mot IDA. Jag förstår inte riktigt konsekvensen härvidlag. Bara en kort fråga: Skulle inte de 100 milj.kr. som vi socialdemokrater vill spara på IDA anslagen kunna användas på ett sätt som bättre motsvarar målen för vår biståndspolitik? Bör inte det självklara svaret på den frågan leda till att vi, när vi snart skall börja diskutera den sjätte IDA påfyllnaden, drar konsekvenserna och sänker de oproportionerligt höga svenska IDA-anslagen?
Herr talman! Jag håller David Wirmark räkning för att han erkänner att det är svårt att nå ut med biståndsinsatserna i länder med maktstrukturer som den i exempelvis Bangladesh. Ungefär så uttryckte sig David Wirmark. Måste man inte dra vissa slutsatser av detta? Man kan inte bara fortsätta och säga att de här länderna fortfarande är så oerhört fattiga. Det finns ytterligare en viktig sak när det gäller målen för vår biståndspolitik: vi skall också nå ut till de fattigaste. Det gäller inte bara de fattigaste länderna. Eller håller regeringen och folkpartiet på att springa ifrån det viktiga tillägget att hjälpen också skall nå ut till de fattigaste befolkningsgrupperna? Tidigare har jag också frågat David Wirmark, om han kan kommentera RRV:s studier beträffande Indien och landanalysen av Bangladesh. Jag har då bett honom tala om vilka slutsatser han drar. Beträffande Cuba sade David Wirmark att det gjorts klara ekonomiska framsteg. Det är säkert riktigt, och det skall vi glädja oss åt, för då har det ju visat sig att detta är ett land där de svenska biståndsinsatserna verkligen har givit effekt när det gäller de breda folklagren — för det är ju det det handlar om också. Men jag kan inte vara beredd att härav dra slutsatsen att vi bör upphöra med biståndet. Det är andra bevekelsegrunder bakom David Wirmarks och andras önskan att dra in biståndet. Cuba befinner sig just nu i den situationen att det skall börja försöka att ytterligare bygga ut på basis av de framsteg som gjorts. Härför krävs fortfarande stora biståndsinsatser. Då säger man från de borgerliga partiernas sida: Nej, vi vill inte vara med om att stödja en fortsatt utveckling — av undervisningssektorn, hälsosektorn osv. Så långt får det inte gå i ett u-land — då drar vi undan stödet. Det är ju i realiteten vad ni gör. Och erkänn, David Wirmark, att orsaken till att ni går så våldsamt hårt åt Cuba och skall ta bort biståndet är Cubas solidaritet med Angola och Etiopien i deras kamp för självständighet och frigörelse. Till slut vill jag ställa en fråga till David Wirmark. Han har skrivit en reservation i biståndspolitiska utredningen om att ingen bindning skall förekomma av biståndet. Varför är David Wirmark så tyst om det nu? Det blir jut.o.m. en höjning av bindningen från regeringens sida till 675 miljoner. Var reservationen till intet förpliktande? Mig veterligt har David Wirmark inte avlämnat någon reservation till detta betänkande om höjningen av bindningen.
Herr talman! Till Anna Lisa Lewén-Eliasson vill jag beträffande planeringen av arbetet i utskottet säga att det arbete vi hittills uträttat i utrikesutskottet har varit inriktat på att att vi skulle få den här propositionen just det datum vi fick den, så ingenting har hittills försenats i arbetet. Men det är klart att det också i stor utsträckning beror på socialdemokraternas inställning om vi nu snabbt och effektivt kan gå igenom alla de här viktiga frågorna. Och det hoppas jag att vi skall kunna göra under vårriksdagen. Beträffande de särskilda programmen tyckte jag att det sken igenom i vad fru Lewén-Eliasson sade att även hon tycker att det under den här titeln finns många värdefulla program. Då är det ju faktiskt mera fråga om en gradskillnad mellan regeringens skrivning och den inställning som fru Lewén-Eliasson har. Men jag vill säga att anser man att det här inslaget är ett värdefullt komplement, vilket jag sade att det var, så måste det leda till att man inte inskränker anslagen och möjligheterna att göra de insatser som anses önskvärda. Den socialdemokratiska linjen skulle innebära en betydligt minskad ram — man stramar åt utan att egentligen ha angett några riktiga skäl. Jag konstaterar med glädje att i fråga om södra Afrika har vi många gemensamma synpunkter. Jag vill bara peka på det faktum att vi från regeringssidan är beredda att ur anslaget för katastrofbistånd också finansiera insatser i södra Afrika, som kan visa sig nödvändiga utöver de särskilda anslag som nu finns för frontstaterna och befrielserörelserna. Detta gör att den nominella skillnaden på 50 miljoner inte är exakt — i verkligheten är den mycket mindre. Till Sture Ericson vill jag säga att mitt resonemang om IDA stämmer mycket väl överens med de åsikter jag redovisade i biståndspolitiska utredningen i ett särskilt yttrande. Jag tror inte alls att de pengar vi satsat på IDA skulle ha kunnat användas lika bra bilateralt. De pengarna har hjälpt till att mobilisera mycket av nya pengar från andra länder, vilket gjort att IDA:s insatser för fattiga länder kunnat ökas med flera miljarder dollar.

Herr talman! Det har riktats en del kritik mot att riksdagen i år får två biståndsdebatter — den vi för nu och som gäller nästa års budget och den vi kommer att föra i slutet av maj om biståndspolitikens långsiktiga inriktning. Det hade såvitt jag kunnat förstå funnits två möjligheter att undvika detta. Riksdagen kunde ha väntat med budgetdebatten till dess princippropositionen var färdigbehandlad. Det hade varit fullt möjligt och hade på intet sätt mött något motstånd från regeringens sida. Den andra, och enda återstående, möjligheten hade varit att regeringen väntat med att lägga fram sin principproposition till nästa år och då fått den behandlad samtidigt med det årets budget. Men det har såvitt jag uppfattat ingen velat förorda. Av de kritiker som uppträtt i denna debatt har Bertil Måbrink, i linje med gammal tradition, varit den fränaste. Bertil Måbrink har en helt annan utgångspunkt än de flesta av oss andra. Han gillar inte den svenska blandekonomiska modellen, och när det gäller u-länder är det bara de marxist-leninistiska som faller Bertil Måbrink och hans parti i smaken. Det är bara med de länderna som Sverige skall samarbeta. Något stöd för en sådan politik har Bertil Måbrink naturligtvis inte i den svenska opinionen. Och vad som måhända är ännu viktigare: han har heller inget stöd för en sådan politik ute bland u-länderna. Bertil Måbrink har vidare — och det är inte heller någon nyhet — ingenting till övers för Världsbanken och IDA. Där bör Sverige inte vara med. Om denna Bertil Måbrinks hållning är ungefär detsamma att säga som när det gäller Sveriges val av samarbetsländer: det finns inget stöd för en sådan hållning i den svenska opinionen. Och framför allt: det finns ett mycket aggressivt motstånd mot det svenska vpk:s inställning hos de u-länder som vpk anser vara bättre än de andra att samarbeta med. Inte heller Sture Ericson är någon vän av Världsbanken, om jag förstått honom rätt. Sture Ericsons slutsatser är dock inte lika långt gående som Bertil Måbrinks. Sture Ericson gillar så att säga att Världsbanken och IDA får 100 milj.kr. mindre än vad regeringen föreslagit. Vad Sture Ericson fortfarande inte tycks fatta, trots att han nu har haft mer än ett år på sig, är att om Sverige hade gått in för att minska sin IDA-andel med 25 96 — det var det som den socialdemokratiska oppositionen föreslog vid förra årets budgetbehandling — hade vi riskerat att spräcka hela förra årets påfyllnadsförhandlingar när det gäller nya medel till IDA. Jag tror faktiskt inte, herr talman, att vare sig Sture Ericson eller någon annan svensk representant hade vågat se u-länderna i ögonen efter en sådan bedrift. IDA är och förblir u-ländernas värdefullaste resurs för lån på mjuka villkor. På något sätt tycker jag kanske att Bertil Måbrinks hållning, dvs. ett öppet redovisat nej till Världsbanken-IDA, är mera renhårig och framför allt mera logisk än den hållning som Sture Ericson intar. Om Sture Ericsons kritik i övrigt är att säga att ifall det nu är på det viset att han tycker att biståndsbeloppen är för små för att vi skall kunna upprätthålla biståndets realvärde, hade det gått bra att föreslå att de ökas. Kan man göra de omstuvningar man har gjort inom biståndsbudgetens ram, hade man kunnat göra omstuvningar också inom den totala statsbudgetens ram och sett till att biståndet blev större än vad regeringen föreslog. Men det har Sture Ericson inte gjort. Inte någon annan socialdemokrat heller har gjort det. Sture Ericson menar att det kan man inte göra, eftersom den svenska regeringen för en valhänt ekonomisk politik. Om det är bara att säga att ifall vi hade tagit något som helst intryck av de recept på hur den ekonomiska politiken skall föras, som kommit från socialdemokratiskt håll, hade situationen varit ännu värre. Hade vit.ex. — vilket socialdemokraterna varmt förordade — avstått från att devalvera, hade vi inte kunnat förbättra den svenska bytesbalansen. Jag tror att det är svårt att få någon politiker eller någon nationalekonom att ställa upp och förklara på vilket sätt detta skulle ha gjort det lättare för Sverige att föra en generösare biståndspolitik. När det gäller frågor om bistånd och om mänskliga rättigheter, som Allan Hernelius tagit upp, finns det anledning påpeka att just de brister som biståndsarbetet är till för att avhjälpa, brister när det gäller ekonomisk och social utveckling, läskunnighet m.m., också försvårar utvecklingen mot ett demokratiskt samhällsskick. Vi kan alltså inte, precis som herr Hernelius också påpekade, mäta demokrati med samma måttstock när det gäller uländer och utvecklade länder. En annan viktig faktor är kravet på långsiktighet i biståndssamarbetet. Ett avbrytande av samarbetet med hänvisning till brott mot mänskliga rättigheter måste givetvis prövas mycket noga. Det är ingen hemlighet att regeringen betraktar läget i t.ex. Etiopien med stor oro. Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och terroraktioner förövas både från regeringssidan och från dess motståndare. Samtidigt är det klart att vissa delar av det svenska biståndet gynnar betydande grupper av den fattiga befolkningen. Uppgifterna om terror mot befolkningen i norra Angola, som Allan Hernelius också tog upp och som han hämtat från den konservativa brittiska tidningen Sunday Telegraph, har inte gått att få bekräftelse på, och av allt att döma är de inte korrekta. Det är heller inte, såvitt svenska UD har kunnat finna, påståendena om att ungdomar flygs till Cuba för politisk indoktrinering. Vad gäller vårt bistånd till Cuba kan jag bara påminna om riksdagens beslut att låta biståndet upphöra i och med att löpande avtal går ut. Det är redan på väg att ersättas av samarbete i andra former. Riksdagens motiv för den förändringen var att Cuba inte längre tillhör gruppen de fattigaste uländerna. Herr talman! När man läser utrikesutskottets betänkande är det, trots den debatt som har förts, framför allt en sak man slås av, nämligen den breda politiska samling som finns i Sverige kring en ambitiös biståndspolitik. Jag säger det även om Sture Ericson menar att jag har dunkla avsikter när jag påpekar att det finns bred samling kring vissa politiska mål också i det här landet. Ett och annat kommer det givetvis att voteras om. Men redan nu står det klart att riksdagens beslut i dag kommer att bli att vi avdelar mer än 1 96 av våra samlade resurser för internationellt utvecklingssamarbete, att vi avskriver alla utestående lån till de av våra programländer som tillhör gruppen de fattigaste och att vi ytterligare utvidgar stödet till befrielsekampen i södra Afrika. Det är en bra och progressiv politik som därmed tar gestalt. Uppslutningen kring den är glädjande, men kanske inte så alldeles självklar. Sverige tillhör redan i dag de viktigaste bidragsgivarna till internationellt utvecklingssamarbete, både när det gäller vårt direkta bistånd och när det gäller stödet till de internationella biståndsorganen. Vi har dessutom en biståndspolitik som i högre grad än många andras förs på u-ländernas egna villkor. Till detta kommer att vi själva dras med besvärliga ekonomiska problem. Den eniga vilja att gå vidare som utrikesutskottets betänkande är ett uttryck för kunde kanske i stället ha varit en enighet om att göra halt. Man kunde ha sagt: Låt oss nöja oss med de 3,5 miljarder vi ger i bistånd. Låt oss vänta med skuldavskrivningen eller helt avstå från den. Låt oss nu i första hand se om vårt eget hus. Vi vet hur både opinionen och politiker kan svika när den egna ekonomin är i olag, arbetslösheten växer och kampen hårdnar om en krympande kaka. Då blir de fattiga länder som behöver vår solidaritet lätt lågprisländer som hotar vår sysselsättning. Därför är det viktigt att Sveriges riksdag i dag är beredd att bygga ut våra internationella insatser. Vi skall göra det i solidaritet med människor som lever under oändligt mycket sämre villkor än vi. Vi måste också göra det i medvetande om det betydande ekonomiska beroende som finns mellan världens länder, fattiga som rika — ett beroende som växer för var dag. Det är riktigare att tala om samarbete än om u-hjälp. Det är naturligtvis de fattiga ländernas människor som lider mest, men den växande klyftan mellan välstånd och armod i världen kan bli ett hot mot hela den internationella ekonomin. Oljekrisen för några år sedan har mer än någonting annat fått oss att inse detta. Genom beslut av ett antal oljeproducerande länder förändrades i ett slag vår egen och västvärldens ekonomi i grunden. Mångdubblingen av oljepriserna fick också drastiska verkningar för de oljelösa u-länderna och i hög grad också för maktförhållandena i världen. ”En ny ekonomisk världsordning” är inte bara en vision. I något slags mening, fast kanske inte just där man tänkte sig, har den blivit en handfast verklighet. Grundläggande förändringar i världsekonomin är redan på väg. Vid sidan av gapet mellan uländer och industristater växer nya klyftor fram mellan en grupp u-länder vilkas ekonomi snabbt expanderar, och en annan grupp u-länder som sitter fast i fattigdomens desperation. Det talas i dag mycket om det underskott i bytesbalansen som Sverige dragit på sig och de krav detta ställer på oss när det gäller att låna utomlands. Ett av huvudmålen för vår ekonomiska politik är att återställa balansen genom att exportera mer och konkurrera effektivare också här hemma. De stora utlandslån vi tar leder till en växande minuspost av räntor och amorteringar i bytesbalansen. Inför den utvecklingen visar alla oro, och det med all rätt. Men låt oss ett ögonblick jämföra den svenska utlandsupplåningen med den skuldsättning som många u-länder tvingats till. Våra räntebetalningar på utlandslån utgör i år omkring 5 26 av inkomsterna från Sveriges export. För gruppen fattigare u-länder går i genomsnitt omkring 15 96, dvs. tre gånger så mycket, av exporten till att betala räntor och amorteringar på utlandslån. Vår samlade upplåning i utlandet motsvarar ca 10 26 av bruttonationalprodukten. De mest drabbade u-länderna har tvingats ta på sig en utländsk upplåning som svarar mot 30-40 96 av deras bruttonationalprodukt. Vi kunde möta oljekrisen med utlandslån som höll uppe köpkraften och värnade sysselsättningen. Ett bra tag kunde vi också kompensera oss för mångdubblade oljepriser genom att själva ta bättre betalt för vår export. De fattiga u-länderna utan olja drabbades både av flerdubblade oljepriser och av raskt stigande priser på varor som de måste köpa utifrån. De allra fattigaste hade inte ens möjlighet att låna sig till en smidig anpassning till förändringarna i världsekonomin. Fattigdomen tog ifrån dem deras valfrihet. De var ”icke kreditvärdiga”. De lovades ökat bistånd, men löftena visade sig som så många gånger tidigare vara av föga värde. Det här är bakgrunden till Sveriges initiativ att skriva av biståndsskulderna för de fattigaste länderna. Dessa länders skuldbörda i förening med en svag ekonomisk tillväxt och ett otillräckligt bistånd är ett hot mot deras utveckling. Det är ingen tvekan om att det svenska initiativet satte fart på de internationella förhandlingar i frågan som gått i stå efter den s.k. nordsyddialogen. Vi följde upp vårt beslut med konkreta förslag till riktlinjer och diplomatisk aktivitet inför världshandelskonferensens, UNCTAD:s, ministermöte i Genéve för en månad sedan, vilken helt ägnades åt skuldproblemen. Man kanske inte kan säga att ministermötet i Genéve var en succé — det blir sällan internationella förhandlingar om fattigdomens problem — men det var otvivelaktigt ett viktigt steg framåt. Efter segslitna förhandlingar utfäste sig alla industriländer att söka genomföra åtgärder för att förbättra nettoflödet av resurser till de hårdast drabbade u-länderna, bl.a. genom att anpassa villkoren för gamla biståndskrediter till nya, mer förmånliga villkor. Storbritannien, Västtyskland och Danmark annonserade åtgärder liknande de svenska. Trycket på USA och andra länder att följa efter har ökat betydligt. En översyn av hur i-länderna konkret lever upp till resolutionen skall göras i samband med världshandelsorganisationens möte nästa år. Herr talman! Det är ändå viktigt att se skuldfrågan också i ett totalt utvecklingssammanhang. Att ha stora utlandslån behöver i och för sig inte vara någonting negativt. Lån till projekt som leder den ekonomiska utvecklingen framåt ger nya resurser och kan återbetalas i ett fallande penningvärde. Underskott i betalningsbalansen under ett övergångsskede som klaras med utlandslån är en politik som också kan behöva tillgripas av u länder. Det är faktiskt också på det viset, att de u-länder som lyckats bäst med att få i gång en snabb ekonomisk utveckling samtidigt också ökat sina skulder mer än andra. Det gäller både oljeländerna och andra rikare u-länder. De rikare u-ländernas upplåning har dessutom — och det är ganska viktigt att påpeka det — varit bra också för industriländerna och världsekonomin i dess helhet. Vad u-länderna lånat i västvärldens banker har de nästan till sista kronan använt för köp på i-ländernas marknader. Detsamma kan f. ö. också sägas om det bistånd som u-länderna har fått. Enbart inom EG-området lär order från u-länderna som en följd av den här upplåningen ha betytt tre miljoner jobb eller, om man så vill, tre miljoner färre arbetslösa. Det är också intressant att notera att arabländerna nu gått förbi USA när det gäller export från EG-länderna och att de rikare u-länderna f.n. utgör de snabbast expanderande marknaderna för industriländernas export över huvud taget. Så nära sammanvävd är alltså världsekonomin. Vi kan inte tala om relationerna mellan i-länder och u-länder som om de bara gällde förhållandet mellan givare och mottagare. Tillsammans måste vi finna vägar för att utnyttja världens resurser, så att vi kan ge drägliga levnadsvillkor åt alla människor. Det är något i grunden snett i en världsekonomi, där å ena sidan maskiner går för halv fart och tiotals miljoner människor är arbetslösa i industriländerna och där å andra sidan behoven av skolor, hus, maskiner, fordon, verktyg och mycket annat är praktiskt taget obegränsade i uländerna. Från den insikten måste vi nu studera former för att få till stånd massiva resursöverföringar till länder i utveckling, så att centrala behov hos dem kan tillgodoses och industriländernas ekonomier samtidigt stimuleras. Miljökonferensens ekologiska slagord — ”en enda värld” — har efter oljekrisen också fått en påtaglig ekonomisk innebörd. Men det betyder ju inte att vi lever i en enad värld. Klyftorna är stora, även inom gruppen u-länder. Med ett växande antal u-länder kan vårt samarbete alltmer bygga på direkt ömsesidiga fördelar, ta formen av ett växande utbyte av varor och tjänster. Det kräver i sin tur förändringar i det svenska samhället, för att vi skall kunna anpassa oss till en ny internationell arbetsfördelning och nya konkurrensvillkor. Samtidigt skall vi vara medvetna om att u-landsexportens inverkan på vår ekonomi ännu så länge är ganska begränsad. Det är alltså viktigt — jag har understrukit det flera gånger — att inse att de länder vi kallar u-länder inte är någon homogen grupp. Spännvidden är stor både politiskt och när det gäller ekonomisk styrka. Vårt samarbete måste anpassas därefter. För de fattigaste u-länderna kommer vanliga biståndsinsatser länge att förbli det viktigaste vi kan göra för att bidra till deras utveckling. Dessa länders ekonomiska tillväxt har under de senaste åren varit 1/2 26 per år, mot 3 26 för mellangruppen u-länder. Deras marknader är små och deras möjligheter att utnyttja handelsförmåner på de rika ländernas marknader begränsade. Det är i hög grad också deras möjligheter att klara en omfattande skuldsättning. Vad de begär av oss är ett solidariskt stöd. De kan inte pressa fram det i kraft av att vara starka. Men de har rätt att få det, därför att de är Det är också därför som det svenska biståndet så starkt inriktas just på de fattigaste länderna. Det är därför som vår skuldavskrivning begränsats just till gruppen de fattigaste länderna. Det är också därför det är rimligt att vi, som i fallen med rikare u-länder såsom Tunisien och Cuba, låter biståndssamarbetet successivt avlösas av andra former för samarbete. Det är också naturligt att vi gör särskilda ansträngningar för att finna nya former av samarbete med just de fattigaste u-länderna, t.ex. på industrialiseringens område. Rikare länder, som Brasilien och Argentina — fler skulle kunna nämnas — har inte haft särskilt stora svårigheter att dra till sig industriinvesteringar. Vad vi som har ansvar för biståndssamarbete bör stimulera till är att kunnande och kapital från svensk industri kommer också de fattigare u-länderna till del för projekt som tillgodoser deras grundläggande behov och som svarar mot deras egna planer och prioriteringar. Vidgat industriellt samarbete är ett av de viktigaste krav u-länderna reser. Vi kan läsa det i deklarationerna om en ny ekonomisk världsordning. Vi får reda på det i direkta kontakter med inte minst de u-länder som för den mest ambitiösa sociala och ekonomiska politiken. När regeringen nu vill tillgodose detta önskemål innebär det inte att vi på ett otillbörligt sätt ”blandar ihop” bistånd och affärer. Vad det handlar om är inte att kommersialisera biståndet utan att mobilisera industrin för utvecklingsarbetet i u-länderna. Det är för en sådan samverkan vi försökt finna praktiska former. Herr talman! Nästan alla u-länder är i dag nationellt oberoende, även om de strävar efter att vidga sin ekonomiska och politiska självständighet. Men i södra Afrika väntar människorna fortfarande på att få det politiska oberoendet. I Rhodesia fortsätter den vita minoriteten att trotsa befolkningsmajoritetens krav på demokratiska val och frihet att bestämma över landets framtid. I Namibia förhindras FN att utöva sin legitima uppgift, att medverka till att ge befolkningen rätten att styra i sitt eget land. I Sydafrika tar makthavarna till allt hårdare metoder för att motarbeta majoritetens rättmätiga krav på förändringar. Inför detta kan inte omvärlden stå likgiltig och passiv. Varhelst människor förnekas sin frihet angår det oss. I södra Afrika handlar det dessutom om en öppen och ogenerad rasism. Det finns i vårt land en bred uppslutning kring strävan att bekämpa detta förtryck. Regeringen har också skärpt Sveriges hållning mot apartheidpolitiken, bl.a. genom att i FN arbeta för en resolution mot nyinvesteringar i Sydafrika och här hemma förbereda en egen lagstiftning mot kapitalöverföringar till apartheidstaten. Vi satsar också nu mer än tidigare på — att stödja apartheidpolitikens offer i och utanför Sydafrika, — att hjälpa de kringliggande länderna att ta emot en ständigt ökande ström av flyktingar från Sydafrika, Namibia och Rhodesia, — att vidga det långsiktiga utvecklingssamarbetet med de fria nationerna i södra Afrika och — att stödja befrielserörelserna i deras civila verksamhet. I det här sammanhanget vill jag besvara en fråga av Mats Hellström. Mot bakgrund av ett intervjuuttalande av ZAPU-ledaren Nkomo har Mats Hellström frågat mig hur jag ser på utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Patriotiska fronten och att klargöra vilka principer som gäller för detta bistånd. Patriotiska fronten bildades i december 1976 av befrielserörelserna ZAPU och ZANU. I juni 1977 beslöt regeringen att bidra med 5 milj.kr. till frontens civila verksamhet i Zambia och Mogambique. Bidraget fördelades lika mellan de båda rörelserna. Fem månader senare, i november, fattade regeringen beslut om ytterligare 10 milj.kr. till Patriotiska fronten, liksom tidigare fördelat lika mellan ZAPU och ZANU. Detta bidrag har ännu ej till fullo förbrukats. För att ge underlag för planeringen av samarbetet under budgetåret 1978/ 79 har rörelserna uppmanats att inkomma med framställningar avseende denna period. Inom den finansiella ram för stöd till befrielserörelser m.m. i södra Afrika som föreslagits riksdagen finns det utrymme för ökade insatser för rörelserna inom Patriotiska fronten. Regeringen följer noga utvecklingen i Zimbabwe och är även beredd att ta i anspråk katastrofmedel om behov skulle föreligga. Vi har goda erfarenheter av vårt samarbete med Patriotiska fronten och ZAPU. ZAPU har visat stor effektivitet och förmåga att väl utnyttja de svenska biståndsmedlen. I dag finns inemot 90 000 zimbabwiska flyktingar i Botswana, Zambia och Mocambique, vars regering påtagit sig huvudansvaret för flyktingarnas försörjning. Vi har därför kompletterat vårt stöd till Patriotiska fronten med extrabistånd till Mogambiques regering och FN:s flyktingkommissarie. Under 1977 fick Mogambique sammanlagt 13 milj.kr. för detta ändamål. Biståndet till Patriotiska fronten följer de riktlinjer som fastställdes för stöd till befrielserörelser i slutet av 1960-talet. Vägledande är att biståndet skall vara av humanitär karaktär och bygga på FN-resolutioner om sådant stöd. Jag har i annat sammanhang betonat betydelsen av att vårt bistånd till befrielserörelserna i södra Afrika också omfattar stöd av en mer långsiktig karaktär med sikte på en framtida majoritetsstyrd förvaltning i Namibia, Zimbabwe och Sydafrika. Sveriges bidrag till det ZAPU-anknutna forskningscentret ZIRIC är en insats i denna riktning. Utbildning är av avgörande betydelse för det oberoende Zimbabwes administration. Vi stödjer därför FN:s och andra internationella organisationers stipendieprogram för flyktingarna i södra Afrika. Dessa flyktingar studieplaceras företrädesvis i Afrika. Från svenskt håll har vi däremot sedan flera år intagit en återhållsam inställning till studier i Sverige. Till språkoch andra anpassningssvårigheter i ny miljö kommer de höga kostnaderna. Fler studenter kan få utbildnings möjligheter för samma kostnad på annat håll. Södra Afrika är inte, herr talman, det enda konfliktområde som ställer krav på humanitära insatser av olika slag från Sverige och från de internationella hjälporganisationerna. En internationell hjälpaktion förbereds för offren i Etiopien och Somalia som en följd av striderna Ogadenprovinsen. Sverige kommer genom regeringsbeslut i morgon att lämna ett bidrag på 5 milj.kr. till FN:s flyktingkommissarie för denna verksamhet som omfattar flera hundra tusen människor. Södra Libanon är en annan krigsskådeplats som nu reser hjälpbehov. Striderna där har drivit hundratusentals människor på flykt från sina hem. Inte minst har den palestinska befolkningen i Libanon drabbats hårt. Många människor är i behov av hjälp. Bertil Måbrink har frågat om regeringen har för avsikt att till palestinska Röda halvmånen gå in med humanitärt bistånd. Regeringen avser att lämna ett extra bidrag om 2 milj.kr. till FN:s hjälpprogram för Palestinaflyktingar, UNRWA. Därmed kommer Sveriges bidrag till UNRWA verksamhetsåret 1978 att uppgå till 40 milj.kr. Den palestinska Röda halvmånen får bistånd genom Internationella röda korset. Svenska röda korset har i dagarna vidarebefordrat ett statligt bidrag på 500 000 kr. till Röda korsets verksamhet i Libanon. Enligt Svenska röda korset föreligger det för dagen inte något ytterligare medelsbehov för Röda kors-programmet i Libanon. Slutligen vill jag nämna att SIDA i dagarna kommer att bevilja Frikyrkan hjälper ett bidrag på 750 000 kr. för insatser i Libanon, bl.a. för de palestinska flyktingarna. Det är vår uppgift som medlem i det internationella samfundet att hjälpa människor som befinner sig i nöd. Våra insatser kan sällan bli stora när vi mäter dem mot behoven. Det viktiga är att vi gör vad vi kan med utgångspunkt i vår förmåga. Detta gäller både när vi deltar med materiella insatser och när vi politiskt försvarar de värden och principer som måste ligga till grund för samlevnaden, både inom och mellan nationerna. Arbetet för mänskliga rättigheter och folkens frihet måste gå hand i hand med kampen mot fattigdom och underutveckling.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Jag anser att de insatser som regeringen hittills har gjort för de drabbade i södra Libanon är bra. Men jag frågar mig om det kan vara riktigt, som Röda korset påstått, att det för dagen inte föreligger några ytterligare medelsbehov. Ola Ullsten och jag är överens om att det är tusen och åter tusen människor som har drabbats. Såvitt jag kan förstå är hjälpbehovet oändligt mycket större än den hjälp man kunnat åstadkomma. Eva Hjelmström kommer senare under debatten att framlägga ett särskilt yrkande om 10 miljoner till palestinierna och de drabbade i södra Libanon. Vi vet att Israel har använt sig av splitterbomber, och vi vet vad de har för syfte, nämligen blott och bart att sarga sönder människor. Såvitt jag kan förstå är det många människor som skadats av bomberna. — Det är allt vad jag har att säga om svaret. Jag vill ha replik också på Ola Ullstens anförande i övrigt. Jag tycker att Ola Ullsten är litet slarvig när han viftar bort det jag har talat om. Jag har ändå försökt ta upp sakfrågor i mitt inledningsanförande, t.ex. ländervalet. Ola Ullsten säger att de u-länder som står mig nära inte alls är överens med mig. Det vet jag inte. Men jag kan väl inte tro att Ola Ullsten far omkring i dessa u-länder och frågar: Tycker ni att vi har ett riktigt val av länder? Jag gör det inte. Vad jag utgår ifrån, Ola Ullsten, är de målsättningar som har fastlagts av regering och riksdag. Jag har tittat på hur de i praktiken följs. Jag sneglar alltså inte på Cuba eller Vietnam eller vad det nu var för länder Ola Ullsten syftade på. Jag frågar dem inte heller — det är ointressant vad de tycker i det här fallet. Jag utgår ifrån de beslut vi har fattat på det här området och tittar på hur de i verkligheten följs upp. Vi har sagt att biståndet skall gå till fattiga länder under förutsättning att det når ut till de fattigaste. Jag har sagt: Var vänlig och kommentera för mig RRV:s studium av Indien och landanalysen från Bangladesh och förklara hur man kan fortsätta att ge bistånd till dessa länder! Utvecklingen där är inte på något sätt i överensstämmelse med våra målsättningar, Ola Ullsten! Det är den saken jag har tagit upp och tutat om hela förmiddagen. Och jag tänker fortsätta att tuta om den tills jag får ett ordentligt svar och inte bara hafsiga, slafsiga uttalanden där man petar undan dessa frågeställningar genom att säga att Måbrink inte tycker om blandekonomin och att Måbrinks vänner bland uländerna sannerligen inte tycker likadant. Det är inte det jag har frågat om. Jag har frågat: Hur stämmer det här överens med våra målsättningar? Det är det jag vill ha svar på.

Herr talman! Ola Ullsten talade som väntat om den breda samlingen kring hans biståndspolitik och ägnade sig åt att recensera sina kritiker utan att i särskilt stor utsträckning svara på kritiken. Steg för steg har ju biståndspolitiken fjärmat sig från de mål som vi tidigare har varit eniga om. Vi har här diskuterat valet av samarbetspartner i det bilaterala biståndet, vi har tagit upp fastlåsningen vid oproportionerligt stora IDA-bidrag. Nu säger Ola Ullsten att Sveriges inställning avgör uppslutningen kring IDA. Det där är en obevisad myt. USA har inte ens betalat de bidrag som har utlovats för 1976/77. Är Sveriges handlande i Världsbanken viktigare än USA:s? Vad gäller formen för industrisatsningar, som vi i dag skall anslå pengar till, kan vi få uppleva att sammanblandningen av biståndsverksamhet och kommersiella intressen kan leda till att biståndsviljan hos den svenska allmänheten försvagas. Löntagare kan få uppleva att svenska företag med hjälp av biståndsmedel flyttar produktion till utlandet. Kvaliteten på denna satsning är så låg att den enligt dagens internationella normer inte ens får betraktas som bistånd. Det är dessa tre exempel som jag har tagit upp. Andra exempel som har anförts i debatten visar på brister som totalt sett kan leda till en försvagning av biståndsviljan, och det är något som Ola Ullsten borde vara bekymrad över. Den ekonomiska politik som regeringen för och som Ola Ullsten delar ansvaret för kan också leda till svagare stöd för biståndspolitiken. När bruttonationalprodukten sjunker och folk får mindre pengar realt att röra sig med kan det lätt hända att det vaknar opinioner som vi ännu inte har haft i biståndsfrågorna. För mottagarna av det svenska biståndet har regeringens politik betytt inte bara lägre kvalitet och sämre biståndseffekter utan också att den reala biståndsvolymen har sjunkit genom den sänkta bruttonationalprodukten och genom nedskrivningen av kronan. Det har i u-länderna betytt några hundra miljoner kronor i lägre bidrag. Då säger Ola Ullsten: Varför har då inte socialdemokraterna föreslagit höjda biståndsanslag? Med den ekonomiska situation som regeringen har skapat, främst obalansen i utrikesaffärerna, är det inte möjligt att förena ett sådant krav med en ansvarig oppositionspolitik. Ola Ullsten frågar om regeringen borde ha avstått från att devalvera. Mitt svar är: Regeringen borde ha fört en annan politik under de 10 månader som föregick devalveringen, så hade det inte varit nödvändigt att devalvera. Då hade också vårt bistånd i dag varit värt några hundra miljoner kronor mer än det är i dag.

Herr talman! Bertil Måbrink frågar om Röda korsets uppgift att det just nu inte behövs ytterligare medel kan vara riktig. Jag utgår från att den är det. Röda korset har kompetens att bedöma den frågan, och jag har inga andra informationer som skulle kunna föranleda mig att göra en annan bedömning. När det gäller detta katastrofområde såväl som när det gäller andra katastrofområden gör vi insatser när sådana begärs av oss i den omfattning som vi har råd med. Ofta har vi också haft möjlighet att göra insatser av den omfattning som begärs av oss. Kommer det förnyade påstötningar tar vi naturligtvis upp också dem till en positiv granskning. Bertil Måbrink var naturligtvis inte nöjd med resten av svaret, och det hade jag inte heller väntat mig. Han upprepar sina frågor som innehåller stänk av påståenden. Han undrar om riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken ligger fast, dvs. de riktlinjer som går ut på att vi skall koncentrera oss till de fattigaste länderna men, precis som Anna Lisa Lewén-Eliasson påpekade, inte bara till de fattigaste länderna utan till de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Det är precis den politik som regeringen för. Vi har inte förändrat ländervalet, även om jag fick ett intryck att Sture Ericson försökte göra det gällande. Vi samarbetar nu med samma länder som tidigare. De länder som ingår som nya i den krets av länder som vi har ett mera långsiktigt samarbete med är Laos och Angola, och jag föreställer mig att det är länder som kan accepteras t.o.m. av herr Måbrink. Men sedan vi en gång gjort ett landval nöjer vi oss inte med att acceptera att det landet för en politik som vi i alla avseenden kan acceptera. Varje krona av svenska biståndsmedel som används i utvecklingsinsatser föregås av diskussioner mellan oss och u-länderna. I dessa diskussioner ger vi u-länderna utrymme att föreslå på vilket område satsningen skall göras. Vår biståndspolitik är alltså i hög grad mottagarorienterad. Men självfallet försöker vi också själva att aktivt delta i diskussionen. Ibland föreslår vi ändringar och diskuterar huruvida det inte vore bättre att satsa på andra typer av projekt, etc. Det är genom denna dialog mellan oss och u-länderna som vi kan tillgodose de svenska statsmakternas biståndspolitiska målsättning att pengarna skall gå just till de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Sedan undrar Bertil Måbrink hur vi kan fortsätta att ge bistånd till Indien, eftersom riksrevisionsverket gjort en studie som visar att medlen inte används på ett sätt som överensstämmer med våra biståndspolitiska mål.

Jag tror att det är att begära litet för mycket av analysmetoderna och kanske också att begära litet för mycket av det svenska biståndet om man tror sig direkt kunna säga i vilken utsträckning de svenska insatserna medverkat till en allmän ekonomisk förbättring i Indien. Däremot kan vi beträffande varje enskilt projekt säga att pengarna där har använts för det eller det ändamålet och att det syftet i hög grad ligger i linje med det pengarna skall användas till. Sedan till Sture Ericson. Han tycker att det är felaktigt att tala om en bred samling i biståndspolitiken. Det omdömet må stå för hans räkning. Strax innan jag lyssnade till Sture Ericson lyssnade jag till Anna Lisa Lewén Eliasson — som alltid med litet större behållning. Hon markerade, precis som jag gjorde, att det finns en bred uppslutning från den svenska riksdagen och den svenska opinionen bakom den biståndspolitik som förs. Hon noterade t.o.m. med tillfredsställelse — och jag har för mig att hon gjort det tidigare — att den nya regeringen gått vidare och inte vidtagit några förändringar i politiken. Naturligtvis tillade hon — och varför skulle hon inte få göra det — att vi gått vidare i de socialdemokratiska fotspåren. Får jag om detta bara säga att biståndspolitiken även tidigare drevs med en bred förankring här i riksdagen.

Jag tror att den socialdemokratiska versionen av den nya regeringens politik, som Anna Lisa Lewén-Eliasson gett uttryck åt, är den riktiga. Sture Ericsons påståenden om att det sker en successiv förändring av de biståndspolitiska målen och en successiv försämring av biståndets kvalitet saknar allt stöd i verkligheten. Det kan inte vara någon försämring av det svenska biståndets kvalitet att vi nu har en uttalad politisk målsättning att gå över 1 96 av BNP. Det skulle jag aldrig ha gått med på, sade som bekant Gunnar Sträng i en beryktad kommentar till det. Sedan är det klart att den procenten blir mer i pengar räknat beroende på den ekonomiska tillväxten. För inte alltför många år sedan räckte den ekonomiska tillväxten till bara en halv procent. Nu har vi ansett att vi, trots våra ekonomiska svårigheter, kan avdela både 1 96 och litet därutöver. Det kan knappast vara ett uttryck för att vi är på väg att försämra kvaliteten på det svenska biståndet. Inte heller de nya inslagen i regeringens politik kan sägas vara uttryck för att vi håller på att försämra kvaliteten på det svenska biståndet. Jag tänker t.ex. på skuldavskrivningen och att vi inte längre låter förlustanspråk med hänsyn till de s.k. EKN-garantierna belasta biståndsbudgeten, utan den allmänna budgeten. Sture Ericson får naturligtvis gärna påstå att det hade varit bättre om man hade fört en annan ekonomisk politik. Så kan man säga i alla lägen. Men vad man dessutom kan säga är att de alternativ till en annan ekonomisk politik, som har kommit från socialdemokraterna under de senaste 18 månaderna, hade lett till en sämre tillväxt, högre kostnader för Sverige, en sämre bytesbalans och betydligt sämre förutsättningar att föra en generös biståndspolitik.
Herr talman! Ola Ullsten säger att man kan ifrågasätta om biståndsmedlen till Indien har använts på ett sätt som står i överensstämmelse med de målsättningar som riksdag och regering har fastställt. Det är bra, Ola Ullsten. Men vi skulle också kunna diskutera Bangladesh i det avseendet. Jag förstår dock att Ola Ullsten kanske vill undvika det. Jag har nämligen åberopat landanalysen där. Det är möjligt att det i riksrevisionsverkets studier av Indien finns vissa brister. Men jag tror ändå att man har lyckats få fram på vilket sätt utvecklingspolitiken i Indien står i överensstämmelse med våra målsättningar för biståndet. Det är inte bara riksrevisionsverket som har kommit med en redovisning, utan även u-landsforskare och andra har beskrivit situationen för oss. Den landanalys av Bangladesh, som är mycket gedigen och utförlig, tror jag det kan vara svårare för Ola Ullsten att tillbakavisa med motiveringen att den skulle vara besvärlig att göra. Jag tror att de personer som har gjort landanalysen är mycket kunniga om förhållandena i Bangladesh från den dag landet blev självständigt fram till i dag. Vilka slutsatser måste man då dra av detta, Ola Ullsten? Man kan inte bara säga att vi skall fortsätta att ge bistånd till länder som vi har som samarbetsländer. På samma sätt som ni säger att Cuba nu har blivit så rikt att vårt bistånd till det landet skall avvecklas, så måste ni kunna säga att samarbetet med exempelvis Indien, Bangladesh och Sri Lanka har pågått under så många år att det bör avvecklas. Utvecklingen i dessa länder har ju gått i en totalt annan riktning än vad vi räknade med när vi upprättade samarbetsavtal med dem. Då måste vi väl börja diskutera hur vi successivt skall avveckla biståndet till dessa länder. Måste man inte dra de slutsatserna? Ola Ullsten sade tidigare att jag inte har stöd i den svenska opinionen för att angripa dessa programländer, Indien och Bangladesh. Hur vet Ola Ullsten det? Jag har, så långt jag har haft möjlighet, talat om för människorna hur man använder svenska skattemedel i dessa länder. Jag har fått reaktionen: Detta är inte klokt; så kan det inte fortsätta. Om Ola Ullsten går ut på arbetsplatserna, talar om hur Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Kenya använder våra biståndspengar samt frågar om vi skall fortsätta med detta, då får han ett enda svar: Nej.
Herr talman! Ola Ullsten säger att ländervalet inte har förändrats. Det är väl inte riktigt sant. Vissa förskjutningar har skett. Vi socialdemokrater har i år liksom i fjol föreslagit större stöd till befrielserörelserna i södra Afrika samt mer biståndspengar till Angola, Mogambique, Cuba, Guinea-Bissau och Kap Verde. Samtidigt anser vi att det svenska biståndet till Kenya och Pakistan skall trappas av. Detta skulle ge en annan inriktning som bättre motsvarar målsättningen för det svenska biståndet. Men det är riktigt att inga tvära kast har skett. Ola Ullsten förde ett resonemang om bred samling och recenserade Anna Lisa Lewén-Eliassons anförande. Det går väl att i protokollet ta del av vad hon har sagt. Hon framhöll faktiskt att det är någonting nytt med ett förslag om en fond för industrins investeringar, vilket går emot de allra flesta remissinstanserna. Ni får applåder egentligen bara av Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och en del andra företagarorganisationer. Ni är på väg att skapa en bred klyfta i den svenska biståndsopinionen genom att blanda samman kommersiella intressen med biståndsverksamheten. Vi får väl se hur pass eniga vi kommer att vara på denna mycket avgörande principiella punkt när vi skall debattera denna fråga den 31 maj. Nu pågår ju arbetet med motionerna. Men remissomgången borde ha kommit larmklockorna att ringa på UD:s u-avdelning. Sedan Ola Ullsten blev biståndsminister har det skett en snabb sänkning av det reala värdet av det svenska biståndet. Det är han naturligtvis ansvarig för. Vi nådde vår högsta reala nivå på biståndet 1975/76. Sedan har det sjunkit realt. Detta är naturligtvis ett resulat dels av de höjningar som Ola Ullsten nu berömmer sig av, dels och i huvudsak av den ekonomiska politik och de devalveringar som Ola Ullsten självfallet delar ansvaret för.

Herr talman! Herr Måbrink ger sig inte när det gäller Indien. Men jag tror att vi inte kommer så mycket längre. Sverige fortsätter sin biståndspolitik i Indien, därför att vi anser att vi där kan bedriva den i linje med statsmakternas målsättningar. När herr Måbrink förklarar vad som händer i Indien och Bangladesh, säger folk att så kan det inte få fortgå. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men jag tror att det beror mer på den typ av förklaring som herr Måbrink ger än på verkligheten i dessa länder. Det förekommer motstånd mot alla typer av insatser, inte bara i Indien och Bangladesh. Många menar att verksamheten i Vietnam inte kan få fortgå. Man pekar på Bai Bang-projektet, som för varje år blir mycket dyrare än man hade tänkt sig. Man glömmer bort att det är precis vad som händer med svenska industriprojekt, trots att vi här har oändligt mycket bättre förutsättningar att genom effektiva prognoser och arbetsinsatser undvika sådant. Det går alltid att smutskasta biståndsinsatser runt om i världen. Jag tycker emellertid att det inte skall vara någon huvuduppgift för dem som säger sig vara för en progressiv biståndspolitik. Det kan inte heller vara ett särskilt bra bidrag när det gäller att stärka biståndsviljan, vilket både herr Måbrink och andra har sagt att man bör göra. Sture Ericsons väldiga attack mot den nya regeringens politik för att den skulle innebära ett övergivande av de biståndspolitiska målsättningarna, länderinriktningen, prioriteringen osv. har nu konkretiserats. Hade socialdemokraterna fått som de velat så hade det blivit litet mindre anslag till Kenya och litet mindre anslag till Pakistan. Visst kan det diskuteras, det är en lämplighetsfråga. Jag har väldigt svårt att se att det kan vara en stor principfråga, att det skulle gå en viktig ideologisk skiljelinje just vid hur stora anslagen skall vara till de här två enskilda länderna. Det är två länder som blivit programländer under den socialdemokratiska regeringens tid och som sedan dess inte nämnvärt har ändrat sin allmänna politiska inriktning. Vi har fortsatt det samarbetet av precis de skäl som vi har för att fortsätta samarbetet med många andra länder. Vi vill att det skall vara långsiktigt. Vi vill inte göra tvära kast. Vi vill inte avbryta samarbetet om det inte finns alldeles speciella skäl för det, och det finns det inte vare sig när det gäller Kenya eller när det gäller Pakistan. Låt mig sedan säga att de små överbud som Sture Ericson talar för när det gäller södra Afrika är begripliga. Jag minns själv hur det var att vara i opposition. Någonting måste man ju komma med. Men kom inte och säg att de skulle markera något slags skillnad i den politiska ambitionen att stödja kampen för frihet i södra Afrika. Någon sådan skillnad i ambitionen finns inte. Det är alltid lätt för oppositionen att i efterhand göra vissa korrigeringar i regeringens budget. Vi har ingenting emot att det sker, men dra inte för stora växlar på de skillnader som sedan framgår när man ställer siffrorna mot varandra. Diskussionen om industrifonden kommer vi att få tillfälle att föra senare. Låt mig bara säga, när Sture Ericson påstår att man går emot en helt enig remissopinion, att det är inte sant. Det står ibland i tidningen, men det är i alla fall inte sant. Två så tunga remissinstanser som TCO och KF t.ex. stöder idén. Såvitt jag vet är det egentligen bara LO som varit alldeles bestämt emot den av de tunga remissinstanserna. Men även LO har ju vissa reservationer för sin negativa hållning. Vi får alltså tillfälle att diskutera det här senare. Vad vi har försökt åstadkomma — låt mig ändå bara säga det — är en modell för hur man skall kunna utnyttja det enskilda näringslivets tekniska kunnande och kapital i utvecklingsarbetet. Det är inte en åtgärd som i första hand är till för att stimulera den svenska exporten, utan det är just en åtgärd för att se till att man använder den svenska industrins resurser också i utvecklingssammanhang. Jag har väldigt svårt att begripa varför oviljan mot detta bidrag till utvecklingsarbetet kan behöva vara så massiv. Det är ju här precis som när det gäller en del andra saker: Vi kan notera kritik hemifrån, men jag tror att vi kan räkna med ganska starkt stöd från deras sida som kommer att få nytta av det här och för vilkas skull förslaget har lagts fram. Vad så till sist gäller resonemanget om u-hjälpens realvärde är det alldeles klart att det i någon mån blir beroende på vilken ekonomisk tillväxt vi har i Sverige. Nu har vi en låg ekonomisk tillväxt, och då blir 1 96 av bruttonationalprodukten mindre än om vi hade haft en högre ekonomisk tillväxt. Det är inte särskilt konstigt, Sture Ericson. Det har hänt förut att bruttonationalproduktens utveckling har varierat. Den har inte alltid varit klart uppgående. Påståendet om u-hjälpens realvärde saknar på något sätt relevans och poäng i den debatt vi för just nu.

Herr talman! Även om jag har haft ordet många gånger i den här debatten vill jag gärna själv på en punkt understryka vad jag sade i mitt inledningsanförande och som jag betraktar som viktigt, nämligen att detta är första gången i biståndets historia som det från regeringshåll framförts ett förslag av en räckvidd som inte har klart stöd i en bred opinion utan tvärtom är starkt kontroversiellt. Jag avser förslaget om industribiståndsfonden. Efter behandlingen i utskottet får vise hur överens Ola Ullsten och jag kommer att vara när den processen är överstökad.

Herr talman! Jag får först tacka biståndsministern för svaret på min fråga som gällde den kritik mot det svenska biståndet som riktats av en av ordförandena för Patriotiska fronten Joshua Nkomo. I svaret kommenteras inte närmare den kritik som riktats. NKomo sade i en tidningsintervju: ”För en tid sedan bad vi regeringarna i Sverige, Norge och Danmark att få placera en del av våra ungdomar vid universitet. Som ni vet behöver vi utbildat folk när Zimbabwe blir fritt. Har vi fått något svar?” undrar Nkomo. Han återkommer sedan och säger att man inte fått något svar. Han säger: Så är det hela tiden. Er hjälp kommer genom SIDA , och där verkar det som om man får dra ut pengarna med tång. Alltid mycket restriktivt och räddhågat. Varför kan ni inte tala och handla rakt på sak? Denna kritik, som riktats mot oss av en av mottagarna av svenskt bistånd och från en av de främsta nationalistledarna i Afrika, är ändå ett politiskt faktum. Oberoende av hur SIDA och regeringen skött denna fråga vore det bra, om biståndsministern ville kommentera Nkomos uttalande i sak. Har biståndsministern efter Nkomos kritik mot Sverige tagit kontakt med ZAPU och försökt klara ut vad kritiken handlat om, om den varit byggd på missförstånd eller vad det nu kan ha varit? Det är såvitt jag känner till första gången som en mottagare på detta vis riktar en offentlig kritik mot svenskt bistånd. Jag tycker att det är särskilt allvarligt när den kommer från en befrielserörelse som arbetar hårt för sin frihet. Nu säger Ola Ullsten i svaret att placeringen av studenter i Sverige inte är så bra. Det är riktigt att Sverige inte har som huvudprincip att stödja flyktingstipendiater i vårt land, men i den proposition som här är framlagd säger regeringen om biståndet bl.a. att biståndet till befrielserörelserna också skall kunna ha långsiktig karaktär. Det kan gälla insatser för utredningar, forskningsprogram, behov av tekniskt och administrativt kunnande. Det gäller alltså att rusta människorna för den situation som uppstår när friheten har kommit. Om nu ZAPU vill utbilda studenter i Sverige, om det gäller ämnen och på områden där det inte går att få utbildning i de redan ganska överfyllda universiteten runt om i Afrika, borde regeringen på den punkten inta en generös hållning. Men det finns också en akut fråga, som jag skulle vilja få biståndsministern att kommentera. Såväl när det gäller Patriotiska fronten och SWAPO i Namibia som ANC i Sydafrika har den senaste tiden kommit larmrapporter från dessa befrielserörelser. Deras informationskontor här i Sverige hävdar att de administrationsbidrag de får för att kunna bedriva sin verksamhet härifrån med information om konflikten i södra Afrika är helt otillräckliga. Man upplever uppenbarligen i dessa tre rörelser, SWAPO, Patriotiska fronten och ANC en akut ekonomisk kris i Sverige med vad som närmar sig att bli vräkningshot, svårighet att betala sina telefonräkningar och brist på papper och annat. De har genom den svenska inflationen fått sådana hyreshöjningar och kostnadsfördyringar, att man nu helt enkelt ser sig tvingad att offentligt säga att möjligheter inte finns att kunna fullgöra sin uppgift på det sätt man skulle vilja. Man vill i Sverige informera om konflikten i södra Afrika men man har drabbats av de mycket höga kostnaderna och inflationen och lever, som sagt, med akuta ekonomiska problem. Man har vädjat till instanser att få ökat stöd för att kunna klara så elementära saker som öppethållande av sina kontor, man vill kostnadsmässigt klara hyror och telefoner, ha möjlighet att resa runt för information om konflikten i södra Afrika. Jag skulle vilja ha ett svar av biståndsministern på frågan om regeringen är beredd att sätta till extra stöd, så att informationskontoren för befrielserörelserna här i Sverige skall kunna fungera. Herr talman! Jag vill sedan kommentera den socialdemokratiska reservationen 5 om vårt bistånd till Cuba. Vi borde kunna vara överens på en viktig punkt när det gäller biståndet till Cuba, nämligen att det är ett bistånd som verkligen når fram till fattiga människor och som verkligen konkret förbättrar levnadsvillkoren för fattiga folkgrupper. Tyvärr är det på det sättet — det har både dagens debatt och tidigare debatter visat — att vi i vår biståndsverksamhet kan ha svårt att nå fram med våra insatser så som vi skulle vilja. Det ligger i biståndets natur att vi när det gäller många länder ofta får problem av det här slaget. Så mycket mer glädjande är det då att det finns länder som har en sådan fördelningspolitik att de förmår förmedla biståndet direkt till de behövande människorna. Jag skall i detta sammanhang citera två så pass olika bedömare som Världsbanken och SIDA. Världsbanken och Sussex-institutet gjorde för några år sedan en studie om svårigheterna att genomföra fördelningspolitik i u-länderna. Ekonomerna vid Världsbahken och Sussex-institutet kom fram till att bland de länder som undersökts var det bara Cuba, Sri Lanka och Tanzania som klart ansågs ha lyckats med fördelningspolitiken genom egna och medvetna åtgärder. SIDA skriver i länderbyråns rapport om utvecklingsarbetet i Cuba bl.a. följande: ”Allt tyder på att Cuba har utnyttjat de svenska biståndsmedlen effektivt. ———- Cubas utvecklingssträvanden inom de sektorer som erhåller svenskt bistånd ligger väl i linje med de svenska biståndspolitiska målen. Undervisningen och hälsovården är gratis och når alla befolkningsgrupper. Landets myndigheter strävar efter att ytterligare förbättra dessa sektorer. Undervisningen är en hörnsten i den kubanska revolutionen och har mycket hög prioritet. Problemet är att resurser för utbyggnad av de olika programmen har saknats och alltjämt saknas.” Vårt bistånd till Cuba syftar ju också till att stödja Cubas självständighet. Cuba är ett land som alltid har dominerats av andra makter. Landet var först under en mycket lång tid som koloni beroende av Spanien. Därefter har Cuba varit utomordentligt starkt beroende av Förenta staterna, både ekonomiskt och politiskt. Sedan kom då konflikten med Förenta staterna, och till en början utsattes landet för en ekonomisk blockad av nästan hela Västerlandet. Därav följde det ekonomiska beroendet av Sovjetunionen. Vi hyser förhoppningen att Cuba en dag skall bli helt självständigt ekonomiskt, och man bidrar ju inte till en sådan utveckling genom att avbryta biståndsgivningen och ytterligare medverka till landets isolering. Det gäller alltså ett land som under lång tid mycket konsekvent har utsatts för isolering med påföljd att det uppstått ett beroende av andra länder. Ett sådant land hjälper man inte genom att avbryta biståndet. Vill man på något sätt bidra till Cubas självständighet ekonomiskt, skall man naturligtvis fortsätta samarbetet och fullfölja de åtaganden som vi har gjort. Jag tänker då på de åtaganden som den svenska socialdemokratiska regeringen gjorde 1976. Det planerades då att man skulle bygga upp en läkemedelsindustri, en antibiotikafabrik. Man hade långt framskridna planer på att AB Astra, AB Kabi och Alfa-Laval AB tillsammans med kubanerna skulle bygga upp den här industrin. Vi yrkar på att pengar skall anslås, så att den här planeringen kan påbörjas. På grund av nedtrappningen av biståndet har den ju inte kunnat sättas i gång. Dessutom hade den socialdemokratiska regeringen planer på en fortsatt biståndsgivning när det gäller läromedel till skolbarnen. Också där vill vi ge ekonomiska möjligheter att fullfölja de åtaganden som vi har gjort. Biståndet till Cuba bör enligt vår mening trappas ned först i ett läge när man kan se en varaktig förbättring i Cubas ekonomi. Och verkligheten de senaste åren har varit helt annorlunda. Det har varit en kraftig försämring av Cubas bytesförhållanden. Och där kommer självfallet den tidigare debatterade frågan om sockerpriserna in. Socker utgör 80 96 av Cubas export. En stor del av sockret säljs på den internationella världsmarknaden, och där har sockerpriserna rasat katastrofalt sedan 1973-1974. Sedan dess har priserna fallit från i storleksordningen 50 cent till 8-10 cent per skålpund. Det är ett prisfall på sex sju gånger. Därtill kommer att priserna på importvaror höjs mycket kraftigt för Cuba som för alla andra u-länder genom den stora inflationen. Torsten Bengtsons tidigare uttalanden om Cubas ekonomi blir därför helt missvisande. Han tar Cubas ökning av BNP per capita till intäkt för att Cuba fått det bättre. Men de procentuella ökningar som Torsten Bengtson redovisat tidigare i Cubas BNP per capita mätt i dollar är ju lägre än den internationella inflationsökningen under samma tid. Men man kan inte mäta ökningen av välfärden i rena dollar i ett läge där det pågår en rasande internationell inflation. Realvärdet sjunker ju i takt med att inflationen ökar. Resonerar Torsten Bengtson på liknande sätt när det gäller den svenska ekonomin, så förstår jag den blindhet för inflationens allvarliga effekter som ibland kommer till uttryck i hans anföranden. Detsamma gäller naturligtvis sockerpriset. Det är ju helt irrelevant att sockerpriset låg på samma nivå i början av 1970-talet som i dag. I början av 1970-talet fanns inte oljekrisen och inte den upptrappning som sedan skett av den internationella inflationen med en fyrdubbling av priserna på olja och med en utomordentligt kraftig höjning av priserna på industrivaror på mellan 10 och 20 96 och ibland mer, beroende på vad det gäller för varor. Det innebär att medan alla andra priser som är väsentliga för ett u-land har stigit kraftigt, så har sockerpriset sjunkit, vilket ytterligare markerar hur allvarlig den ekonomiska situationen på Cuba är och också motiverar att vi fullföljer de utfästelser vi gjort. En annan sak är sedan att vi socialdemokrater är kritiska mot Cubas militära hjälp till Etiopien. Det har vårt parti klart gett uttryck för i riksdagen och också på annat sätt — inte därför att Cuba skulle delta i något angreppskrig utan helt enkelt därför att närvaro av främmande länders trupper i ett land som Etiopien höjer den internationella spänningen. Det anser vi att den kubanska närvaron har gjort, även om Cuba bidragit till att slå tillbaka ett anfall mot Etiopien. Den kubanska närvaron anser vi bidrar till en höjning av den internationella spänningen, och vi har gett uttryck för — både till kubanerna och här i Sverige — att vi är kritiska mot detta. Men Cubas engagemang är inte något motiv för att straffa en mottagare av svenskt bistånd genom att vi avbryter de långsiktiga biståndsinsatserna. Att göra det är en typ av påtryckning och maktspråk som stormakter och supermakter ibland tyvärr ägnar sig åt. Vi har som ett litet neutralt land alla skäl att undvika sådana aktioner. Det finns också rader av exempel bakåt i tiden, där det rått klar politisk enighet här i Sverige om att vi skulle fortsätta våra långsiktiga biståndsåtaganden trots att olika länder under tidigare skeden engagerat sig militärt på ett sätt som vi varit kritiska mot. Och den principen bör gälla också Cuba. Moderata samlingspartiets resonemang i det särskilda yttrandet — särskilt som Allan Hernelius utvecklat det tidigare här i dag — blir också en kraftig bumerang, som först rimligen träffar Ola Ullsten något och sedan, efter att naturligtvis särskilt ha träffat Gösta Bohman, kommer tillbaka till utrikesutskottets ordförande själv. Den utomordentligt svarta bild av det kubanska samhället som Allan Hernelius tecknade här tidigare i dag gör det nämligen väldigt svårt — om den skulle vara riktig — att begripa hur den svenska regeringen, och sålunda också de moderata statsråden, accepterar vad man kallar för ett bredare samarbete med Cuba. Jag vill ändå ta regeringen på orden när den hävdar att den avser något seriöst med talet om ett bredare samarbete med Cuba, som det också skall utgå biståndsmedel till i fortsättningen, om än inte så mycket. Enligt de diskussioner som har förts mellan Sverige och Cuba och där jag bara går in på det som man är överens om och inte på det som är kubanska önskemål, skall det gälla förinvesteringsstudier, konsulttjänster, seminarier, stipendiering, institutionssamarbete, olika vägar att underlätta kommersiellt och industriellt samarbete, kulturarbete och en hel del annat. Det är områden, där den svenska regeringen vill just med Cuba ha ett bredare samarbete. Mot den bakgrunden faller den utomordentligt grova bild av det kubanska samhället som Allan Hernelius gav. Det hör till en debatt som Allan Hernelius rimligen får föra med sina partivänner i regeringen och över huvud taget med regeringen som helhet. Det vore nämligen mycket egendomligt om Sverige skulle starta ett bredare samarbete av det slag som jag givit exempel på med ett land som politiskt såg ut på det sätt som Allan Hernelius vill ge sken av. Jag vill bara ta ett exempel. När Allan Hernelius säger att yttrandefriheten är obefintlig på Cuba, skall man komma ihåg att det i många länder tyvärr är så att det under ekonomiskt svåra tider har skett en åtstramning. Det har ibland genomförts statskupper, och ibland har det gjorts en allmän inskränkning av folkmajoritetens möjlighet att yttra sig. När Cuba råkade ut för de stora misslyckandena med sockerskördarna 1968 och 1969 och ekonomin försämrades på grund därav, var den kubanska statsledningens svar på detta inte att strama åt människornas möjligheter att yttra sig. Tvärtom — man lärde sig av de misstag man hade gjort i fråga om sockerskördarna. Man vågade sig på en decentraliseringsprocess, där man t.ex. gav de lokala fackföreningarna betydligt större inflytande än de tidigare hade haft. Man vågade sig på experiment med begränsat lokalt kommunalt självstyre och andra liknande former av decentralisering. Detta visar en förmåga att ta till sig kritiken, en förmåga att lära av misstag, och tyder inte på sådan brist på lyhördhet som alltför många statsledningar visar under ekonomiska svårigheter när de skärper sin hållning gentemot folket. Utrikesutskottets ordförande ägnade sig också åt att karakterisera hur Cuba uppfattas i Afrika. Jag tror att man skall vara litet försiktigare än vad utskottets ordförande var när man svänger sig med citat av vad presidenter i olika länder har yttrat. Det är riktigt att Zambias president Kenneth Kaunda för några år sedan — som Allan Hernelius framhöll — kritiskt talade om ”främmande tigrar”. Men vad Allan Hernelius inte nämnde var att Kenneth Kaunda har bytt uppfattning när det gäller Cubas roll i Afrika.

Det är sålunda sedan Kaunda dragit erfarenheter av kubanernas uppträdande som han har ändrat åsikt. Vid årsskiftet gjorde president Kaunda offentliga uttalanden som visar att han är positiv till kubansk närvaro i Afrika. Det är något helt annat än vad utrikesutskottets ordförande vill ge sken av. Det visar istället att Cuba hälsas välkommet, efter hand som människorna i Zambia ser det kubanska biståndet som något positivt och inte alls strängt kritiskt, som Allan Hernelius ville göra gällande. Moderata samlingspartiet har också i sitt särskilda yttrande — och det tycker jag är bra för debattens skull —tagit upp frågan om att Cuba inte har dragit hem sina trupper från Angola, vilket man hade sagt till svenska myndigheter att man avsåg att göra. Det är bra att den frågan har rests, därför att det som ledde till att kubanerna upphörde med hemtagningen av trupper var inbördeskonflikten i Shabaprovinsen i Zaire, Angolas grannland. Som bekant deltog i den inbördeskonflikten militär personal från andra kontinenter, som det brukar heta i den här debatten, t.ex. militär från Frankrike. I denna konflikt skedde en massiv truppinsats från Marocko. Samtidigt fördes ett mycket hotfullt språk just mot Angolas regering i ett läge där, vid Angolas gränser, trupper från andra kontinenter och andra länder än de berörda - Marocko och Frankrike — var närvarande och förde krig. I detta läge deklarerade kubanerna att man ansåg det vara en alltför stor risk att fortsätta hemtagningen av trupper så länge som hotet vid Angolas gräns var påtagligt och så länge som det riktades hotfull kritik mot Angola, hot om invasion m.m. Då frös man hemtagningen. Exemplet i Zaire, med franskt och marockanskt militärt deltagande, visar att den utländska inblandningen i afrikanska konflikter är någonting mycket mer komplicerat än den enkla bild moderata samlingspartiet har velat ge. I själva verket sätter Shabakonflikten strålkastaren på en avgörande faktor i den afrikanska spänningen, nämligen frågan varför regeringar som de i Etiopien och Angola begär stöd från Cuba. Varför kan även liberala tidningar i Afrika som inte på något sätt kan sägas vara revolutionära — såsom Jeune Afrique — mycket positivt hälsa den kubanska närvaron i Afrika? Hur kommer det sig? Några viktiga faktorer i den bilden är självfallet västmakternas underlå tenhetssynder, de gamla koloniala intressena som nu har tagit sig nya uttryck i försök till en ekonomisk dominans genom företag från de gamla kolonialmakterna och multinationella företag samt den omständigheten att man samarbetar med Sydafrika i stället för att på allt sätt motarbeta regimen där. Så har ju en rad av de gamla kolonialmakterna och andra västmakter gjort. Det är dessa faktorer som utgör den verkliga grogrunden för den tragiska upptrappningen av spänningen i Afrika. Jag yrkar bifall till reservationen 5.
Herr talman! Bara tre kommentarer för att svara på Mats Hellströms frågor. Vad först gäller studiestödet kan det mycket väl vara på det sättet, att det är svårt att komma in på afrikanska universitet för flyktingar från dessa områden som vi vill stödja. Men det stöd som utgår från Sverige är inte begränsat just till afrikanska universitet utan går också till internationella organisationer som medger att flyktingar från Zimbabwe och Sydafrika kan studera också på andra ställen i världen, företrädesvis där undervisningen sker på engelska. Detta är en princip som f. ö. finns fastslagen tidigare och som inte har mött kritik från något håll, såvitt jag har förstått. Vad sedan gäller frågan om vi kan ställa upp och öka de administrativa anslagen för ZANU-ZAPU:s verksamhet i Stockholm och deras informationscentral där, är saken den att de anslagen bestäms av dessa rörelsers centrala ledningar. De är fria att för det ändamålet använda hur mycket de vill av de medel som utgår från den svenska biståndsbudgeten, och jag finner inte att den svenska regeringen har någon anledning att korrigera de centrala ledningarnas bedömning i det här avseendet. Till sist vill jag svara på frågan om vi har varit i kontakt med ZAPU efter det att Mats Hellström ställt sin fråga till mig. Visst har vi varit det! Vi har utomordentligt goda relationer med både Joshua Nkomo och Robert Mogabe och deras medarbetare i Patriotiska fronten. Naturligtvis kan de, precis som alla vi andra, av och till vara litet irriterade över hur byråkratin fungerar, men Joshua Nkomo förklarade i telefon så sent som i går att han fortfarande betraktar relationerna mellan hans rörelse och Sverige som mycket goda.

Herr talman! Mats Hellström anförde tre skäl för att vi skulle fortsätta med stödet till Cuba. Ett skäl var att biståndet når fram bättre till människorna på Cuba. Det var en märklig förklaring! Fattiga länder har ju i regel också en svag administration, och med Mats Hellströms motivering skulle det innebära att man undvek att ge dessa länder bistånd, eftersom de inte kan förmedla det. Men det är väl tvärtom så att vi bör hjälpa sådana länder så att pengarna kommer folket till godo. Skall vi ta hänsyn till om pengarna lätt kan administreras, då får vi en helt annan inriktning på hela biståndspolitiken. Då får vi vända oss till helt andra typer av samarbetsländer. Ett annat skäl som Mats Hellström anförde var Cubas frihet. Jag vet inte riktigt vad Mats Hellström menar med det. Är det att vi skall medverka till att få bort diktaturen där, eller är det i någon annan riktning vi skall hjälpa Cuba till större frihet för dess folk? Det tredje skälet var Cubas isolering. Tänker Mats Hellström i det sammanhanget på att ett visst land ger så mycket till Cuba? Enligt uppgift ger ju Sovjetunionen ungefär 4 miljoner om dagen till Cuba. Är det det socialdemokratiska överbudet på 40 miljoner — det motsvarar tio dagars stöd om man jämför med det belopp jag nyss nämnde — som skall bryta Cubas isolering? Mats Hellström sade att biståndet till Cuba bör trappas ner först när vi ser en varaktig förbättring. Då vill jag säga att centern inte har föreslagit att biståndet skulle tas bort direkt, utan vi föreslog en nedtrappning. När det gäller sockerpriserna är de siffror Mats Hellström anförde helt missvisande. Han använde bl.a. 1974 års siffror, men 1974 var ett helt onormalt år med mycket höga priser. Han tog också upp priserna för 1970 och sade att det då var liknande priser, men det stämmer inte alls. Priset var bara 50 öre per kg 1970. Jag vill gärna ge Mats Hellström några siffror i det här sammanhanget: 1971 var priset 57 öre, 1972 var det 85 öre och 1973 var det 1:05 kr. Sedan kom två år med väldigt höga priser, och därefter var priset 1976 1:20 kr. 1977 var det 90 öre, och nu ligger det på 1 kr. Detta var de verkliga priserna, och de visar hur sockerpriset har fluktuerat. Mats Hellström talade också om de prisökningar som skett på grund av inflationen. Men prisökningarna har ju också drabbat andra länder. De har också fått betala högre priser för oljan — inflationen har påverkat även dem. Men det har ju ingenting att göra med relationerna mellan länderna. Ta t.ex. Tunisien! Hur kan Mats Hellström med det resonemanget i så fall vilja trappa ner biståndet till det landet? Där har man ju lägre inkomster än vad Cuba har. När det gäller det maktspråk som Mats Hellström talade om vill jag säga att det inte rör sig om något sådant. Det är ekonomiska realiteter som hela tiden stått bakom centerns förslag om att vi skall trappa ner biståndet till Cuba. Det ligger på 860 dollar per capita i inkomst, och även om värdet reducerats genom inflationen, så ligger Cubas inkomst högt över det som finns i vissa av de fattiga länderna. Till sist vill jag säga att det är högst förvånande att Mats Hellström synes vilja försvara Cubas imperialistiska politik i Afrika.

Herr talman! Mats Hellström förde nytt bränsle till diskussionen om Cuba. Det landet har egentligen fått lagom utrymme i den svenska biståndsdebatten, men jag måste opponera mig mot en del saker som Mats Hellström sade. Mats Hellström gjorde gällande att det förhållandet att man gick med på ett bredare samarbete efter att ha påpekat missförhållandena i Cuba var något av en bumerang mot regeringen, mot moderata samlingspartiets representanter i denna regering och mot utskottets moderata ledamöter. Jag förstår inte det resonemanget. Ett bredare samarbete kulturellt, turistmässigt och handelsmässigt borde kunna bedrivas oberoende av ideologier, bortsett från att vissa gränser naturligtvis inte får överskridas. Ett sådant bredare samarbete kan inte göra halt vid de staters gränser som inte har samma uppfattning som vi. Det skall vara politiskt mycket snäva hjärnor som vill dra upp andra gränser än vi i det avseendet, som vill utesluta ett bredare samarbete med länder av den karaktären. Det resonemanget kan jag inte acceptera. Och därmed faller bumerangresonemanget. Beträffande utvecklingen på Cuba är den i många fall lyckosam. Jag tänker närmast på undervisning och medicin. Det har vi kunnat konstatera från utrikesutskottets sida vid ett besök där. Men det är inte riktigt så att utvecklingen kommer alla till del. De politiskt utstötta på Cuba —- och det finns ganska många politiska fångar där — får inte del av den. Men den fråga vi nu diskuterar är om just Sverige skall betala en del av denna utveckling i ett land, som i övrigt genom sin nationalinkomst inte är berättigat därtill. Skall just Sverige vara med om att ge utvecklingsbistånd, när landet i fråga betalar i militärutgifter — per dag förmodligen — lika mycket som det svenska årsbidraget är till landets utveckling? Skall Sverige ge bidrag till ett land som har råd att föra krig och hålla förbindelselinjer med trupper och rådgivare tusentals mil från det egna landet? Det är den frågan jag har ställt. Beträffande sockerpriserna har redan förste vice talmannen Bengtson helt vederlagt Mats Hellströms uttalande. Jag skall bara komplettera siffrorna med några uppgifter. Om sockerpriset i dag är 100 öre per kg i London, så var det 1968 nere i 22 öre. För några månader sedan var priset 84 och 82 öre. Jag kan inte kalla det för en katastrofal utveckling för Cuba. Beträffande oljepriserna är att märka att Cuba i det fallet har ett avtal med Sovjetunionen, som svarar för all oljetillförsel och som också köper den övervägande delen av Cubas socker till priser som där fastställs. Beträffande inställningen till Cubas åtgärder i Afrika vill jag säga att Kaunda enligt de senaste uppgifterna har börjat tänka om, sedan han fått ytterligare kubanska trupper i oroande antal i och nära sitt land. Jag vill vidare hänvisa till vad Pierre Schori skrev i Aftonbladet, nämligen att kubanerna håller vid liv en oacceptabel princip, när de för ett halvkolonialt krig i Eritrea. Den entusiasm som många socialdemokrater, inte minst Mats Hellström, visar för bidrag till Cuba föranleder mig att fråga: Blir det en huvudpunkt i valrörelsen 1979, att socialdemokraterna skall få tillfälle att höja anslagen till Cuba? I så fall: Lycka till!
Herr talman! Det har blivit vanligt att önska lycka till på den borgerliga kanten. Tack så mycket! Först till Ola Ullsten om pengarna till ZAPU. Det är ju på det sättet att SIDA kan bevilja extra administrationsbidrag, om man så skulle önska. Det är riktigt som Ola Ullsten säger att ZAPU anser sig behöva allt det bistånd man får från Sverige i Zambia och Zimbabwe, därför att man har en väldigt svår uppgift i Zambia och i Zimbabwe. Det innebär självfallet att man vill använda mesta möjliga av medlen där. Rösta därför på den socialdemokratiska reservationen, som kräver ökade anslag till befrielserörelserna i södra Afrika, och ge därmed möjlighet också för resp. informationskontor här, så att ANC, ZAPU och Patriotiska fronten även kan klara sina rent administrativa uppgifter i Sverige! De är i en akut ekonomisk kris. Jag hade hoppats på ett positivt svar att regeringen skulle hjälpa till, vilket regeringen har möjlighet att göra. Så till Torsten Bengtson om sockerpriserna. 1974 är ett mycket intressant år. Då var sockernoteringarna, precis som Torsten Bengtson säger, uppe i 310 öre ocht.o.m. uppe i 561 öre ett slag. Nu är de nere i 100 öre per kg. Men 1974 ansåg ju centerpartiet att det var motiverat att det året ge 60 milj.kr. till Cuba i bistånd. Sedan dess har alltså sockerpriserna fallit i den takt som jag har beskrivit här tidigare. Men Torsten Bengtson konstaterar att nu har en varaktig ekonomisk förbättring inträffat. Den argumentationen håller inte ett ögonblick. Just efter det år då centerpartiet ansåg sig kunna ge bistånd har sockerpriserna rasat, vilket tillsammans med andra omständigheter har givit Cuba en mycket besvärlig ekonomisk situation i stället för den varaktiga förbättring som Torsten Bengtson utan något som helst dokumenterat underlag hänvisade till. Sedan lyssnade tydligen inte Torsten Bengtson till vad jag sade. Jag försökte understryka att det alltid har varit ett mål för svensk biståndspolitik när det gäller Cuba — det har uttryckts och det finns möjlighet att gå tillbaka till skrifterna om man så vill — att stödja den kubanska självständigheten. I ett läge där ett land kläms mellan supermakterna är det självfallet viktigt att ett neutralt land som Sverige fortsätter med sin bidragsgivning, inte upphör med den och därmed medverkar till att göra landet kanske ännu mer beroende av supermakter och andra. Allan Hernelius tog nu i sitt inlägg tillbaka mycket av den oerhört fräna kritik av det kubanska samhället som han tidigare framförde. Sverige startar ju ett sådant här brett samarbete med bara ett fåtal länder. Man har valt ut Cuba som ett av de fåtaliga länder med vilka man vill har det bredare samarbetet. Det vore egendomligt om man, när man vill ha ett brett ekonomiskt samarbete med bara några få länder, skulle välja ut ett som man karakteriserar så som Allan Hernelius gjorde med Cuba i sitt första inlägg. När det gäller Zambia kan jag anföra att Kenneth Kaunda nyligen har uttalat sig positivt — även om de kubaner som finns i Zambia.
Herr talman! Jag tycker att den linje som Mats Hellström valt i sitt senaste inlägg är den riktiga. Det är genom att påverka landramarna som man skall öka möjligheterna för rörelserna att klara ökade kostnader. Det är precis det vi har gjort. I den sista socialdemokratiska budgeten uppgick stödet till befrielserörelser i södra Afrika till 30 milj.kr. I den budget vi nu diskuterar är beloppet 85 milj.kr., dvs. nästan tre gånger större. Det har gett utrymme för ökade insatser från rörelsernas sida, och vi menar att principen bör vara att det är de själva och deras ledare som skall avgöra till vad man skall använda pengarna inom den ram som vi ställer till förfogande.

Herr talman! I polemik med statsrådet Ullsten säger Mats Hellström: Rösta med den socialdemokratiska reservationen! Statsråd kan inte rösta här, så det är inte en särskilt fruktbar uppmaning. Centern föreslog 60 miljoner år 1974 till Cuba, sade Mats Hellström. Han har otur — han har fel också beträffande den siffran. Vi föreslog 50 milj.kr. år 1974. Vi i centern har aldrig varit uppe i 60 miljoner. Det var socialdemokraterna som föreslog det beloppet. Redan då sade vi att vi måste stoppa biståndet och att vi bara kunde gå med på en höjning som motsvarade inflationen. Vi anförde redan då att Cubas utveckling var sådan att biståndet skulle trappas ned. Sedan säger Mats Hellström att jag utan motivering talar om förbättringarna. Jag har anfört officiell statistik på utvecklingen i Cuba. Jag har jämfört med andra länder som drabbats lika mycket av oljeprishöjningar och inflation som Cuba har gjort, och jag har då funnit att det är en väldig skillnad i inkomster per capita. Det är officiella siffror jag har använt medan Mats Hellström svänger sig med allmänna uttalanden. Bevisa då vad det är som hänt! Jag vill också veta av Mats Hellström hur det är med Tunisien, som har varit i en liknande situation. Där kunde den socialdemokratiska regeringen ta initiativ till avveckling av det tunisiska biståndet. Var är logiken när det gäller dessa båda länder? Jag får konstatera att debatten i dag har visat att det inte är biståndspolitiska motiv utan politiska motiv som gör att socialdemokraterna vill ge pengar till Cuba.
Herr talman! Jag vill nöja mig med att säga två saker. För det första använde Mats Hellström uttrycket att Cuba är ”klämt mellan supermakterna”, men det var ingen korrekt beskrivning. Vi får inte helt glömma bort att det var Cuba som genom att installera sovjetiska raketbaser på ön 1962 gav upphov till den stora Cubakrisen — och det är samma Cuba som i FN i det längsta förnekade existensen av dessa baser, innan övertygande bevis framlades. För det andra vill jag svara på Mats Hellströms fråga varför just Cuba skulle väljas som ett land med vilket vi skulle bedriva bredare samarbete. Svaret är så naturligt att det inte ens behöver sägas från kammarens talarstol: Det är faktiskt så att med flertalet länder kan vi bedriva sådant samarbete utan extra arrangemang, utan extra anslag och avtal. Därför att Cuba intar den speciella ställning som det gör blir det ett av de länder som vi särskilt måste uppmärksamma på det sätt som regeringen har gjort.
Herr talman! Jag tycker att det är tråkigt att Ola Ullsten ändå ger uttryck för en kallsinnighet för de akuta problem som befrielserörelserna står inför här i Stockholm genom att hänvisa till de ökningar som skett under åren. Dessa ökningar har vi varit överens om. När socialdemokraterna satt i regeringen fanns ännu inte Patriotiska fronten. Sedan fronten bildades har vi förslagit kraftiga ökningar av anslaget till den. Självfallet måste ökningarna sättas i relation till den ökade aktiviteten. Aktiviteten i södra Afrika från befrielserörelsernas sida har ökat kraftigt de senaste åren. Men det kan man inte ta till intäkt för att inte se till att de befrielserörelser som har informationskontor här kan fungera i det svenska samhället just när kampen i södra Afrika går in i ett mycket mer akut skede. Nog skulle regeringen kunna ta ett initiativ i flyktingberedningen eller på annat sätt för att lämna extra administrationsbidrag, så att befrielserörelserna kan fullgöra sitt jobb här. Det är också en enkel gärd av solidaritet att se till att de kan klara den informationsuppgiften. Vårt tal om solidaritet med södra Afrika blir tomt prat om vi inte ens ger dem möjlighet att i Sverige informera om den konflikt som pågår.

När sockerpriserna sedan rasar kraftigt — jag har använt siffror för att visa det; jag har använt samma tabell som Torsten Bengtson — säger centern: Nu sker det en varaktig ekonomisk förbättring. Nu skall vi trappa ned och sedan avbryta vårt bistånd. — Det är hyckleri att följa den linjen. Då är moderaterna hederligare på den punkten: de hänvisar till att de tycker illa om Cubas engagemang i Afrika. I vanlig ordning tappade Torsten Bengtson sedan bort det som i övrigt är avgörande för vårt bistånd till Cuba: Det är ett bistånd som når ut till mycket fattiga människor, och det gör det i ett land där ekonomin inte har förbättrats utan där den internationella inflationen ligger klart över de ökningar som förekommit i dollar i BNP per capita. När det gäller Cuba och supermakterna borde Allan Hernelius inte glömma bort att den ekonomiska blockaden från USA:s sida, som till en början tillämpades strikt av mycket stora delar av västmakterna och som hade en förödande verkan på Cubas ekonomi, tillkom långt före de sovjetiska raketbaserna på Cuba. Eftersom min tid är ute vill jag i övrigt bara hänvisa till att det bredare samarbetet som Allan Hernelius vid omröstningen om en stund kommer att ansluta sig till avses att också finansieras med biståndsmedel, även i framtiden.
Herr talman! Den här debatten börjar kanske bli litet tjatig, men låt mig ändå säga att det är riktigt att Patriotiska fronten inte fanns på den socialdemokratiska regeringens tid. Däremot fanns ZAPU, den rörelse vi just nu diskuterar. Det är bara det att ZAPU fick praktiskt taget inga pengar alls — man fick 100 000. Det hade ungefär räckt till hyran för kontoret i Stockholm och inte till någonting annat. Vi tycker att det är rimligt att huvuddelen av de pengar som vi anslår över biståndsbudgeten till dessa rörelser används till de humanitära ändamål som de är avsedda för. Det är också den prioriteringen rörelserna själva har gjort. De vill inte dra på sig en stor och tung administration utan ser till att pengarna kan användas för flyktingproblemen, utbildning och andra sådana insatser inom ramen för den humanitära verksamhet som vi vill stödja. Jag kan alltså inte se, av vilket skäl vi skulle gå in och korrigera den prioritering som rörelsen själv gör.